Fru talman! Utskottets ordförande Stig Alemyr uttrycker oro över att det nu finns en risk för att andra länder ger mindre i traditionellt u-landsbistånd för att ge en del pengar till östbiståndet. Det är just den oro vi också känner, när vi ser att socialdemokraterna naggar på en-procentsmålet. Att moderaterna är med på det förstår vi. Den majoriteten kommer ni alltså alltid att kunna finna här i kammaren, inte bara under tre år, utan en längre tid framöver. Jag tycker att det var ett tråkigt besked vi fick från utskottets ordförande, att vi skall sitta fast med denna biståndspolitik i tre år. Jag hade hoppats på att diskussionen och opinionsbildningen skulle driva socialdemokraterna till att lämna den strategin och den uppläggningen, så att vi innan de tre åren var till ända skulle kunna återgå till en-procentsmålet. Den principen är viktig. Jag trodde inte att vi skulle återkomma till den debatten igen. Jag trodde att vi här i kammaren hade klarat av den en gång för alla. Tydligen skall vi under åtminstone tre år framöver leva med detta. Men det finns tillfälle att tänka om under den här perioden. Jag tycker att argumenten är ganska svaga. Stig Alemyr säger att det rör sig om bara ca 2,5 90 och att det inte är så mycket att bråka om. 2,5 Jo är dock 2,5 20. Som jag sade tidigare är det den princip som vi nu bryter som är det viktiga i sammanhanget. Jag beklagar djupt att socialdemokraterna gör gemensam sak med moderaterna i dag.
Fru talman! Stig Alemyr säger att pengarna inte går till ledningen i Vietnam. Det är naturligtvis riktigt. Jag är medveten om att jag har spetsat till uttalandet litet grand. Pengarna går, som Stig Alemyr säger, till de olika projekt som har nämnts, vilka jag själv sade i mitt första anförande. Men det är ledningen som slår sig för bröstet och säger: Se en sådan fin yrkesskola vi har, se ett sådant utmärkt skogsplanteringsprojekt som pågår. Tror Stig Alemyr att de då pratar så mycket om att de får pengar från Sverige? Det är naturligtvis det utomordentliga kommunistiska partiet som har sett till att de här projekten har kommit i gång. Det är så det hela fungerar. Det är ett indirekt stöd till deras regim som vi är med och ger. Jag vill gärna säga att jag är mycket glad för att jag fick komma till Vietnam. Jag rekommenderar andra att resa dit. Debatten är inte slut. Min nya kärlek, om jag får säga så, till vietnameserna och mitt avståndstagande från bristen på respekt för mänskliga rättigheter i Vietnam eller från den regim man där har är ett dilemma för mig. Demokratin är så viktig för mig och för mitt parti att vi vill föra den här debatten för att försöka övertyga regeringen om att vi inte kan fortsätta så här med biståndspolitiken. Demokratin måste stå i centrum. Det är det som är mitt budskap. Jag tror att det har uppstått ett missförstånd, möjligen en felsägning i mitt första anförande, beträffande Nicaragua. Vi har inte tagit bort biståndet till Nicaragua, utan vi har gjort en teknisk förändring så att biståndet ingår i anslaget Regionala insatser i Centralamerika. Vi säger självfallet fortfarande ja till bistånd till Nicaragua.
Fru talman! Jag måste bemöta det som utskottets ordförande säger, att biståndet i tre år till skall rymmas inom samma ram, om inte vår ekonomi dramatiskt förbättras. Som jag uppfattar det är risken stor att vår ekonomi dramatiskt försämras om vi inte gör satsningar på miljön runt om i världen. Ekonomi och ekologi hör ihop, precis lika mycket som avverkningen av regnskog och importen av regnskog har ett samband. Vill regeringen ha några tips om litet onödiga investeringar, som man skulle kunna spara in på för att i stället satsa på miljöändamål, är t.ex. JAS projektet och en eventuell Öresundsbro mindre angelägna.
Fru talman! Jag vill inte underskatta värdet av 300 miljoner ytterligare till den tredje världen. Men vi vet alla att mer än 300 milj.kr. av det bistånd som vi anvisar är outnyttjade varje år. Om dessa 300 miljoner utnyttjas som bistånd till Östeuropa kommer de till nytta, inte minst i det miljöarbete som Marianne Samuelsson talade om. Jag kan inte säga vad som händer när tre år har gått. Det har jag ingen aning om. Jag hoppas att det kan vara möjligt att inom denna treårsperiod få en sådan förbättring av Sveriges ekonomi att vi kan lösgöra friska pengar till Östeuropa. Det är en förhoppning jag delar med de andra. Men jag vill upprepa det jag sade, att det trots allt är en ganska liten summa det handlar om; pengar som kanske ändå inte skulle komma till användning. Det Alf Wennerfors tog upp om Vietnam är naturligtvis också för mig ett dilemma. Jag förstår också att en regim av den typ man har i Vietnam kan slå sig för sitt bröst och säga: Titta så bra vårt system har utvecklat sjukvård, skogsplantering och annat. Jag ser det som ett dilemma. Men jag kan heller inte tänka mig att säga: Bara för att de slår sig för bröstet och talar om hur duktiga de är, skall vi låta barnen ligga och dö i stället för att få hjälp på de sjukhus som har besökts.

Fru talman! Vi har ett dramatiskt år bakom oss, ett år då människors krav på rättvisa och demokrati nått större framgång än på länge. I vår omedelbara närhet har folklig vrede rivit murar och svept undan förstelnade diktaturer. I Chile har en demokratiskt vald president installerats, efter 16 år av förtryck och terror. I Sydafrika har apartheidregimen till slut givit efter för det internationella trycket och frigivit Nelson Mandela. Just i dag börjar de första verkliga samtalen mellan ANC och den sydafrikanska regeringen. Det finns över hela världen en växande insikt om den utvecklingskraft som demokratin besitter. Inom biståndsverksamheten märker vi detta genom en starkt ökad efterfrågan på stöd för demokratisering. På senare år har vi ständigt ökat biståndsinsatserna för att främja en demokratisk utveckling i tredje världen. Svenska erfarenheter på en rad områden efterfrågas. Det kan gälla stöd till rättsväsende och lagstiftning i Vietnam, Guinea-Bissau eller Uganda, tekniskt stöd vid allmänna val i Namibia och Nicaragua eller svenska erfarenheter inom områden som ekonomisk politik och arbetsmarknad. Den kraftiga ökningen av medlen för demokrati och mänskliga rättigheter som jag föreslog i budgeten är ett sätt att möta den medvetenhet som nu finns i många u-länder om betydelsen av att lägga större vikt vid demokrati och mänskliga rättigheter i sin utvecklingspolitik. Denna förändring är självfallet mycket välkommen. Sverige är mycket aktivt för att med bistånd främja demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det här gäller i vårt bilaterala samarbete direkt med de olika u-länderna, och det gäller också i multilaterala organ, exempelvis i FN. Det här är så känt, Alf Wennerfors, att det inte krävs att man i alla sammanhang, exempelvis i FN-tal, har långa avsnitt om demokrati och mänskliga rättigheter, oavsett vad debatten handlar om. Vad vi gör i sådana tal är att slå fast vår syn på demokratin och vår respekt för de mänskliga rättigheterna, hur viktigt detta är för all verklig utveckling. Men sedan tycker jag att det är lämpligt att hålla sig till det ämne som mötet gäller, och i förra veckans FN-session var det faktiskt ekonomiska frågor som skulle diskuteras, Alf Wennerfors. Ni måste ha svaga argument i demokratidebatten när ni gör ett så stort nummer av ett tal med ett helt annat innehåll än frågan om demokrati och mänskliga rättigheter. Men det är väl så att moderaternas historia när det gäller demokrati inte är så där fullfjädrad att man kan hämta argument ur sin egen fatabur. Moderaterna har — och det kom vi att tänka på under första maj — en historia där man försökt hindra demokratins framväxt i Sverige, en historia som man kanske helst vill glömma. I sak hade Alf Wennerfors inte särskilt mycket att säga om våra demokratiinsatser. Vad moderaterna nu säger är att man bör avveckla biståndet till länder som inte är demokratiska. Innebörden av detta är att man skall avstå från att stödja människor i deras utveckling och i deras strävanden att få utbildning, bättre hälsa, en bättre jordbruksproduktion, elektricitet osv. Därmed avstår man också från att lägga grunden för en demokratisk utveckling. Vi måste här komma ihåg att det är unga nationer vi här talar om och människor som helt saknar erfarenhet av demokrati. Kolonialtidens förtryck var ju inte precis någon särskilt bra läroperiod. I dag har det mest talats om dialogen med beslutsfattare i u-länderna, som om den dialogen skulle vara det enda sättet att nå fram till demokrati och vår enda möjlighet att påverka dessa länder för att de skall åstadkomma demokrati. Man glömmer då helt det breda perspektivet, nämligen att det är nödvändigt att öka medvetenheten om demokratins betydelse bland de många människorna i u-länderna. Detta sker genom utvecklingssamarbete i allmänhet, och det sker genom att vi har ett biståndssamarbete i vardagen, där erfarenheter och synpunkter från människor i demokratiska länder, t.ex. Sverige, kan komma till uttryck i den dagliga gärningen. Det är alltså fråga om en vardaglig påverkan. Det är därför som man inte får se så snävt på detta. Skall man bygga demokrati, måste man börja underifrån; man måste ha en allmän utveckling i dessa länder. Moderaterna anser att det är bättre att svenskt bistånd ställer sig vid sidan av denna process. Man vill avveckla biståndet till ett antal fattiga afrikanska och asiatiska länder, som på grund av sin fattigdom och utsatthet verkligen har behov av utveckling, inkl. en utveckling mot demokrati. I stället för att göra något konkret och konstruktivt i u-landsvardagen anser moderaterna att vi skall sitta här uppe i norr och uttala våra ”fy” och ”usch” över det som vi ogillar i de fattiga länderna. Jag tycker att moderaternas sätt att ta upp denna fråga speglar en bristande kunskap om förhållandena i u-länderna och även en bristande insikt om hur demokratin faktiskt växer fram. Demokrati kan aldrig uppstå i ett lufttomt rum som fågeln Fenix. Demokrati är ju en integrerad del i en allmän samhällsutveckling. Det går inte att befalla fram demokrati. Man måste bekväma sig att arbeta i vardagen med demokratifrågorna. Till det positiva i det som hänt och som också har nämnts i denna debatt hör Namibias självständighet. Jag deltog själv för sex veckor sedan i självständighetsfirandet i huvudstaden Windhoek. Att se den sydafrikanska flaggan halas efter 24 års illegal ockupation var en fantastisk upplevelse. Det är med stor glädje som världssamfundet nu kan hälsa Namibia välkommet i raden av fria, självständiga nationer. Det här kändes också särskilt starkt när vi i förra veckan i FN kunde rösta in Namibia som ny medlem. Detta är en seger för Namibias folk, och det är en seger för FN, vars insatser underlättat den fredliga och demokratiska övergången från kolonialism till självständighet. I länder som Namibia och Chile har Sverige länge varit närvarande genom ett omfattande humanitärt stöd. Det är oftast så biståndssamarbetet börjar — genom stöd till människor som drabbas av förtryck och orättvisor. Engagemang och solidaritet är grunden för detta bistånd, som genom folkrörelser, kyrkor och enskilda organisationer lämnats till offren för apartheid och andra former av förföljelse. Solidariteten har också omfattat dem som i organiserade former kämpat för frihet och demokrati, både i Latinamerika och i södra Afrika. Genom stödet utifrån har de demokratiska strävandena fått ökad tyngd. Flyktingar, politiska fångar och förföljda har kunnat överleva och återvända till ett liv där krafterna kan användas för att bygga framtiden. Detta långvariga biståndssamarbete med människor och organisationer ger naturligtvis värdefulla kontakter och erfarenheter när steget tas från humanitärt stöd till reguljärt biståndssamarbete med nya regeringar. I dag gäller det länder som Chile och Namibia. Under 70-talet ledde vårt samarbete med befrielserörelserna i södra Afrika till ett omfattande biståndssamarbete med unga nationer som Angola, Mogambique och Zimbabwe. Då som nu var det naturligt för oss att fullfölja vårt humanitära stöd med reguljärt utvecklingssamarbete. Många av dessa unga nationer i tredje världen inledde tidigt, med stöd från Sverige och andra biståndsgivare, en ambitiös utvecklingspolitik. Förväntningarna och ambitionerna var ofta höga på vad man skulle kunna åstadkomma när man blev herre i eget hus. Visst har många framsteg gjorts, men också misstag. Förväntningarna var i många fall alltför stora, både hos biståndsmottagare och hos givare. Verkligheten i många av de fattigaste u-länderna präglas i dag av ekonomisk kris, tunga skuldbördor och ökad miljöförstöring. I några av länderna, bl.a. i Etiopien och Sri Lanka, har utvecklingsansträngningarna dessutom hämmats av inbördeskrig och andra interna motsättningar. Detta har också gjort biståndssamarbetet allt svårare. För att nå särskilt utsatta grupper kommer vi därför att inrikta mer av biståndet till dessa länder på rent humanitära insatser. FN och enskilda organisationer spelar här en viktig roll. Många u-länder genomför djupgående omprövningar av sin politik — inte bara påverkade utifrån, utan det är omprövningar som man efter att ha fått tillräcklig kunskap nu anser sig behöva göra. I Afrika söder om Sahara genomförs nu omfattande ekonomiska reformprogram, ofta med stöd av Världsbanken och andra internationella givare. Liknande program genomförs också i andra länder, såsom Vietnam och Nicaragua. I dessa länder har stöden hittills blockerats av internationella finansieringsorgan, såsom Världsbanken och IMF, och av rent politiska skäl av länder som USA. De ekonomiska reformprogrammen är förstås smärtsamma, men de är nödvändiga om utvecklingen skall kunna vändas och fattigdomen angripas. I det sammanhanget vill jag särskilt betona vikten av stöd till social utveckling. Sverige har alltid fäst stort avseende vid sådant bistånd och i många fall varit föregångare på detta område. Genom den långa svenska erfarenheten kan vi driva dessa frågor med särskild tyngd, inte minst i Världsbanken. Vi för ju en dialog med Världsbanken och kan ofta fungera som medlare och brygga mellan utvecklingsländerna, Världsbanken och Valutafonden i förhandlingar om stöd. I denna dialog betonar vi sociala aspekter. Vi vet också att det behövs direkta biståndsinsatser för att klara situationen. Därför ger vi stöd till de sociala sektorerna, så att man dämpar de negativa effekterna av de ekonomiska anpassningsprogrammen. Detta stöd till de sociala sektorerna måste ses som en långsiktig investering för ländernas utveckling. I detta perspektiv kan kvinnornas roll inte nog betonas. Deras situation är nyckeln till framsteg. Det gäller kvinnornas arbete inom jordbruk och markvård, men det gäller naturligtvis också vad som är själva kopplingen till framtiden, nämligen kvinnornas omsorg om barnen. Att stärka kvinnornas ställning är därför en förutsättning för att man skall nå varaktiga resultat i kampen mot fattigdom. Fru talman! Som vi har hört hölls förra veckan en specialsession i FN om ekonomi och utveckling. Och som Alf Wennerfors utförligt berättat höll jag där ett anförande som handlade om mötets tema, nämligen ekonomiska frågor. Jag välkomnar det resultat som nu har kommit från denna specialsession och som innebär att man lyfter fram u-ländernas skuldproblem. Men naturligtvis hade jag hoppats att man skulle komma ännu längre. Det krävs ju en internationell samling för omfattande och konkreta åtgärder för skuldlättnad, något som också SIDA har framhållit i sin skrivelse. I FN lade jag för Sveriges del fram ett program i sju punkter för att konstruktivt hantera skuldfrågan: 1. Alla biståndskrediter till de fattigaste länderna bör skrivas av. 2. Skuldomförhandlingar inom ramen för Parisklubben bör äga rum på mjukare och mer realistiska villkor än hittills. Överenskommelserna om skuldlättnaden bör vara mer långsiktiga och göras utöver andra insatser. 3. Världsbanken och Internationella valutafonden bör ge ett omfattande stöd på mjuka villkor till de fattigaste länderna. 4. Extra stöd behövs för att mildra den betungande skuld till Världsbanken som ett antal fattiga u-länder fortfarande dras med. 5. Särskilda åtgärder krävs inom Världsbanken och Valutafonden för att lösa det svåra problem som betalningseftersläpningar till dessa institutioner utgör för många länder i dag. 6. Mer resurser behövs för s.k. skuldåterköp, där de fattigaste ländernas skulder till kommersiella banker och andra långivare återlöses till ett betydligt lägre värde på andrahandsmarknaden. 7. FN:s mål att 0,7 70 av givarländernas bruttonationalinkomst skall gå till bistånd måste uppfyllas. Flera av skuldlättnadsåtgärderna kräver ett ökat internationellt bistånd. Dess värre är det fortfarande bara Sverige, Norge, Danmark och Holland som uppfyllt FN:s utbetalningsmål. Finland är på god väg att bli den femte medlemmen i denna skara, medan många andra industrinationer rent av minskar sitt bistånd som andel av bruttonationalinkomsten. Jag föreslår i årets budget att det svenska biståndsanslaget skall uppgå till 13 miljarder kronor budgetåret 1990/91, ett förslag som utskottet och riksdagen förhoppningsvis kommer att instämma i. Därigenom uppfyller vi enprocentsmålet, och det innebär en ökning med 1,3 miljarder, den största ökningen någonsin. Det betyder att vi håller fast vid solidariteten med länderna i tredje världen, samtidigt som vi också kan stödja länderna i Östoch Centraleuropa i deras strävanden att bygga nya, demokratiska samhällen. Det här, Pär Granstedt, är långt ifrån något dystert kapitel i biståndshistorien. Visst kan det föranleda debatt att vi nu finansierar östbiståndet via biståndsanslaget — jag kan ha förståelse för det. Men jag vill betona att Östeuropa befinner sig i ett historiskt utvecklingsskede. De insatser som kommer att finansieras med biståndsmedel ligger väl i linje med de svenska biståndsmålen. Länderna i Centraloch Östeuropa har i många fall en bruttonationalprodukt per capita som är i nivå med vissa u-länders. De har under ett övergångsskede behov av vår utvecklingshjälp, och den skall vi ge dem. Och herr Biörsmark vet att vad vi har utfäst oss för är ett treårsprogram — mer än så vill jag inte uttala mig om det i dag. Det är naturligtvis allas vår förhoppning att ett på sikt stabilt, demokratiskt och ekonomiskt utvecklat Europa skall innebära att resurser frigörs för ett utvidgat internationellt utvecklingssamarbete. Fru talman! Ett ökat bistånd är också en förutsättning för att det globala hot som miljöförstöringen innebär skall kunna bemästras. Brundtlandkommissionen har på ett tydligt sätt illustrerat sambandet mellan fattigdom och miljöförstöring. Fattiga människor och länder tvingas till en rovdrift på naturresurser som i längden leder till miljöproblem i form av markförstöring, ökenspridning och översvämningar. Det är dessutom ofta de fattigaste som tvingas bosätta sig i områden som drabbas av miljökatastrofer. För att man skall kunna vända denna utveckling måste fattigdomen angripas. Det fordrar en ökning av kapitalflödena till u-länderna. Men det handlar också om en bättre kvalitet på de resurser som överförs, och om att uländerna får del av ny, miljövänlig teknik. Debatten kring globala miljöproblem som växthusgaser, freonanvändning och biologisk mångfald har varit särskilt framträdande i i-länderna. I en del u-länder kan det därför finnas en viss oro för att inte tillräcklig hänsyn skall tas till de miljöproblem som är särskilt akuta för u-länderna. Det gäller mer näraliggande frågor som markförstöring, ökenspridning, människors närmiljö, vattenfrågor, hygien osv. Sverige har nu ett ganska stort anslag för miljöbistånd, bilateralt och multilateralt. Pär Granstedt vill gärna öka detta anslag. Man kan ha förståelse för det i och för sig. Men bistånd kräver ju samarbete och samarbetspartner. Miljömedvetenheten är ännu inte särskilt stor i u-länder. Den håller på att byggas upp i u-länder, liksom i de multilaterala organen. I vårt arbete med miljöfrågor inom biståndet har vi därför särskilt inriktat oss på de strategiska frågorna för att kunna bygga upp kunnande och insikter. Utvecklingssamarbete kan ju inte bara utgå från vad vi vill göra med tanke på våra svenska önskemål. Vi måste också lyssna på vad våra partner önskar. Och vi behöver arbeta mycket mer med medvetenhet, innan vi kan göra så mycket som vi vill på miljöområdet. Det gäller både de direkta insatserna och ett integrerat synsätt i fråga om miljön. Detta är inte minst viktigt i de internationella organisationerna. Det är i detta sammanhang min förhoppning att FNs miljökonferens 1992 skall resultera i ett stärkt internationellt samarbete kring miljöproblemen. Det är mycket viktigt att man ställer hårda krav på de internationella organisationerna. Jag vill över huvud taget betona vikten av ett ökat stöd för FNs verksamhet. Sverige hör till de största bidragsgivarna i många av de multilaterala biståndsorganen. Sverige passerade t.ex. nyligen USA vad gäller FNs barnfond, UNICEF, och vi är nu organisationens största bidragsgivare i absoluta tal. Det är naturligtvis bra att vi på detta sätt stödjer FNs verksamhet, men jag skulle gärna avstå från denna svenska tätposition som största bidragsgivare om det innebar att fler rika industrinationer tog sitt ansvar, vilket de bör göra. Det är ett ökat internationellt ansvarstagande som krävs nu, inte bara för tredje världens skull, utan också för vår egen. Vi lever alla i ett ömsesidigt beroende. Insikten om detta borde leda till ett ökat gemensamt ansvarstagande. Därför är det min förhoppning att det internationella samarbetet under 1990-talet kan förstärkas så att en avgörande vändning kan ske i kampen mot fattigdom.

Fru talman! Moderaternas agerande speglar bristande kunskap om förhållandena i u-länderna och bristande kunskap om att att demokrati växer långsamt fram, säger statsrådet. Jag är ny i biståndspolitiken — det var väl egentli gen det som statsrådet menade, och jag erkänner gärna att jag har väldigt mycket att lära. Varje dag lär jag mig också något nytt. Men statsrådet kan nog inte med framgång använda det argumentet när det gäller de demokratiska förhållandena i många av våra mottagarländer. I många år har Sverige givit bistånd till t.ex. Vietnam, och många år har ministrar och andra företrädare för Sverige fört en dialog med ledningen i Vietnam och även, förstår jag, med ”folk på fältet”, som statsrådet uttryckte det. Ändå har inget hänt. När biståndet sker på detta sätt, så stärker det ju de odemokratiska regimerna, och det befäster eländet för de fattiga och de förtryckta. Det är det som är så allvarligt, och det är det vi vill peka på. Argumentet om moderaternas historia tror jag att jag förbigår. Det är inte likt statsrådet Lena Hjelm-Wallén att använda sig av sådana argument. FNs session förra veckan gällde ekonomiska frågor, säger statsrådet. Det var, säger hon, inte den rätta platsen för att lägga in långa avsnitt om demokrati i talet. Detta är litet grand avslöjande. Det skulle betyda att statsrådet inte ser sambandet mellan demokratisk utveckling och ekonomisk utveckling, att hon inte ser att flerpartisystem, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för en tillräckligt bra ekonomisk och social utveckling i ett land, dvs. en ekonomisk utveckling som innebär att den är välståndshöjande. Jag var närvarande vid FNs session hela veckan, och statsrådet var där två dagar. Jag lyssnade inte på alla de 130 tal som hölls, men jag lyssnade på ganska många och läste en hel del av dem. I många av talen fanns långa avsnitt om vad demokrati betyder för den ekonomiska utvecklingen i ett ungt utvecklingsland.

Fru talman! Jag måste säga att det är med stigande oro som jag lyssnar till statsrådet Lena Hjelm-Wallén. Det som skapar den oron är uttalandet att vi uppnår enprocentsmålet. Vi kan notera skillnaden mellan biståndsministern och utrikesutskottets ordförande, som åtminstone erkänner att detta är ett undantag från enprocentsmålet. Lena Hjelm-Wallén säger att vi uppnår enprocentsmålet. Hur skall man tolka detta påstående? Man skulle kunna tänka sig att det är ett försök att bluffa kammaren och allmänheten, men det tror jag inte statsrådet Lena Hjelm-Wallén om. Det måste i stället innebära att regeringen nu har bestämt sig för att de östoch centraleuropeiska länderna är u-länder och att man alltså utan vidare kan räkna in bistånd även till de länderna i vår utfästelse till u-länderna. Det är i så fall ett principiellt mycket långtgående ställningstagande man gör, och det innebär då att gärdet så att säga är upprivet och att hur mycket pengar som helst kan föras över från u-landsbudgeten, från dem i Afrika, Asien och Latinamerika som behöver stödet till våra grannar i Europa. Då är den förhoppning som Stig Alemyr gav uttryck för, att detta bedrövliga åtminstone bara skall bli en treårig bedrövelse, inte mycket att satsa på, utan då kan som sagt denna omfördelning fortsätta och bli hur stor som helst. Det räcker ju inte med att säga att dessa åtgärder uppfyller biståndspolitiska mål. Man kan göra många insatser för demokrati, för ekonomisk och social utveckling och för den delen även för miljön var som helst i världen, men bistånd blir det först när insatserna och pengarna går till u-länder. Vi har hittills haft en enighet om att det är de fattigaste u-länderna som vi skall ge stöd till. Även om man kan hitta exempel på att östeuropeiska länder har en BNP jämförbar med vissa u-länders, är det helt klart att de inte alls har samma typ av misär som våra vanliga, traditionella samarbetsländer i Afrika, Asien och Latinamerika har. Det är enligt min mening viktigt med ett mycket tydligt klargörande från regeringen. Är det så att regeringen numera anser att de östoch centraleuropeiska länderna är u-länder? Anser regeringen att Polen är ett u-land? Anser regeringen att de baltiska republikerna är u-länder? Vi måste få ett besked om detta, eftersom det i så fall är ett mycket långtgående ställningstagande, som kommer att få allvarliga konsekvenser för vår biståndspolitik och för våra möjligheter att agera internationellt till förmån för de fattigaste länderna i tredje världen.
Fru talman! Det krävs ett svar på det som Pär Granstedt nu tog upp. Jag upprepar hans sista fråga: Anser verkligen Lena Hjelm-Wallén och regeringen att Baltikum och Polen är u-länder? Lena Hjelm-Wallén säger att anpassningsprogrammen — efter vad jag förstår menar hon då IMF:s och Världsbankens anpassningsprogram — är smärtsamma men nödvändiga. Hon säger vidare att Sverige för en dialog med Världsbanken och betonar de sociala aspekterna. Jag förmodar att man också för den dialogen med Internationella valutafonden. Jag vill då fråga Lena Hjelm-Wallén om hon har märkt av någon förändring i attityden hos Världsbanken och IMF när det gäller anpassningsprogrammen. Utskottet skriver — och det måste vara utifrån information från regeringen — underst på s. 99 och överst på s. 100 i betänkandet: ”Vidare har utskottet erfarit att i det framtida biståndssamarbetet med Vietnam någon form av skuldlättnadsåtgärder eventuellt kan komma att aktualiseras, exempelvis i form av betalningsbalansstöd.

Är det detta som ligger bakom? Det skulle vara cyniskt. Det är bara att konstatera att Sverige har underordnat sig de brutala program som Världsbanken och IMF tillämpar mot u-länderna och som slår så fruktansvärt hårt mot de fattigaste i dessa länder. Jag vill fråga Lena Hjelm Wallén: Vad är Lena Hjelm-Walléns inställning till FNs Afrikakommissions, ECAS, analys av IMFs anpassningsprogram i Afrika och de förslag som den framför? Vad säger Lena Hjelm-Wallén om SIDAS förslag om att skuldlättnadsåtgärder inte skall vara kopplade till IMFs krav på anpassningsprogram?

Fru talman! Jag blev något betänksam när jag lyssnade till det som biståndsministern sade när hon något tonade ner dialogens betydelse när det gäller demokratifrågorna. Vi skall inte komma uppifrån norr och säga några fy och usch — så uttryckte sig biståndsministern. Nej, ordvalet kan vi diskutera, men det är viktigt att vi i samarbetet och i dialogen för fram synpunkter på demokratifrågorna och mänskliga frioch rättigheter och att vi är klara och tydliga på den punkten. Det är en väsentlig del i arbetet med programländer att vi för den här dialogen. Jag pekade i mitt inledningsanförande på sex olika områden där vi kan föra en dialog och driva på utvecklingen. Det gällde t.ex. stöd till fria och rättvisa val, demokratiska institutioner, fria massmedier, oberoende rättskipning, och bistånd till förvaltning och folkrörelser osv. På dessa områden skall vi vara klara och tydliga i våra signaler. När det sedan gäller nödvändigheten av ekonomiska reformprogram delar jag i stort sett biståndsministerns uppfattning. Vi kan inte låta bli att gå in och arbeta med detta. Det har här i dag i kammaren sagts att det är strukturomvandlingsprogrammen som dödar barn. Jag är inte så säker på att det förhåller sig på det sättet. Jag skulle vilja säga att det inte är på det sättet. Om vi däremot satt med armarna i kors och inte gjorde någonting, skulle utvecklingen bli katastrofal. Kvinnornas roll är i det här sammanhanget oerhört viktig. Jag tog inte upp detta i mitt inledningsanförande, men vi har delat upp ämnet så, att den frågan kommer upp i Charlotte Brantings inlägg. Jag delar också här den uppfattning som Lena Hjelm-Wallén gav uttryck för. Den enda gång som Lena Hjelm-Wallén riktigt höjde rösten var när hon kom in på enprocentsmålet och östbiståndet. Det brukar kanske vara så att när argumenten tryter och är litet svaga, då höjer man rösten. Östeuropa befinner sig i ett historiskt skede, säger biståndsministern. Javisst. Behoven av hjälp är stora. Javisst. Men varför då omedelbart koppla detta till att östbiståndet skall rymmas i enprocentsmålet? Varför sträcka ut handen mot moderaterna och be att få hjälp med detta? Det finns ju alternativ här i kammaren. På senare tid har socialdemokraterna visat ett stort intresse för folkpartiförslag på det ekonomiska området. Varför inte visa ett sådant intresse också här i dag? Vi har ett alternativ som är framlagt och som det går bra att rösta på, och det finns ekonomisk täckning för det förslaget. Det finns tillfälle att tänka om fram till dess att vi riksdagsledamöter skall sätta fingrarna på röstknapparna.
Fru talman! Det var intressant att höra att biståndsministern ägnade en stor del av sitt inlägg till att försvara sin egen syn på bistånd gentemot moderaternas syn på bistånd. Det var kanske behövligt med tanke på de gemensamma förslagen när det gäller budgeten. Biståndsministern berörde inte alls de biståndspolitiska målen, och det saknade jag. Vart är vi på väg, och vart vill vi komma någonstans? Det gäller frågan om ekonomisk tillväxt och ett allt större närmande till Världsbankens syn på utvecklingen i biståndsländerna. Jag tycker att det är viktigt att man verkligen satsar på den självtillit hos u-länderna som vi i miljöpartiet har tagit upp och som jag tror är en räddning för u-länderna. Jag skulle också gärna vilja att biståndsministern tar upp frågan om det bundna biståndet, dvs. det bistånd som vi kopplar till vår egen industri. Jag tog upp den frågan litet grand när jag berörde Indien, URI projektet och Kina. Biståndsministern nämnde inte någonting om detta. Också jag undrar också om biståndsministern räknar in länderna i Östeuropa bland biståndsländerna. Det borde i så fall vår industri få ett visst utbyte av. Tar vi också hänsyn till vår egen industriutveckling när vi ser på biståndet?
Fru talman! Jag delar biståndsministerns uppfattning när det gäller det historiska som inträffade då Namibia blev självständig stat och medlem av Förenta nationerna. Men det finns två punkter när det gäller biståndet till Namibia som den nordiska rådgivande kommittén för bistånd vill peka på. Utskottet ställer sig bakom att Namibia blir ett programland. Men det finns en påtaglig risk för att det blir så många bidragsgivare som ställer sig i kö för Namibia att landet kan riskera att bli biståndsberoende. Det är oerhört betydelsefullt att vi är vaksamma på de risker som finns, så att namibierna själva aktivt engagerar sig i sin utveckling och inte blir beroende av bistånd utifrån. Den andra punkten vi vill peka på är den dominans som sydafrikanska företag i så stor utsträckning har i Namibia och de risker som finns att ett stort bistånd också kan stödja ekonomin för de sydafrikanska företagen i Namibia. Vi vill gärna att biståndsministern skall vara mycket vaksam på den punkten, så att inte biståndet i det avseendet kommer snett.

Fru talman! Jag skall först kommentera det Stig Alemyr sade om Namibia. Det är förvisso på det sättet att det nu plötsligt är många biståndsgivare som skall genomföra sina program och att det ställer mycket stora krav på den nya namibiska regeringen. Detta har man bl.a. talat med svenska representanter om, eftersom vi från svensk sida har haft en sådan långvarig kontakt med dessa människor. Vi skall göra vad vi kan tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP för att ge namibierna det stöd de behöver för samordning och för att se till att inte biståndsmedlen kommer till fel ställen, t.ex. till sydafrikansk industri, vilket Stig Alemyr här nämnde. Jag vill sedan kommentera volymfrågan och framför allt Pär Granstedts argumentering. Länderna i Östeuropa och Centraleuropa är inga u-länder; vi är alldeles överens om detta. Detta har tidigare nämnts här från talarstolen. Vi är också överens om att det inte skall vara några stora summor som skall slussas från biståndsanslag.Vi har utfäst oss att bidra med 300 milj.kr. under tre år. Det gör vi under detta speciella historiska skede som ger möjligheter att stödja utvecklingen framför allt på demokratiområdet och arbeta för en öppnare ekonomi och för bättre miljö i öst. Man kan konstatera att detta sker under en begränsad tid och på områden som stämmer överens med de biståndspolitiska målen. Jag menar att detta väl kan inrymmas inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete. Marianne Samuelsson frågade mig om bundet bistånd. Under den tid jag har varit biståndsminister har vi konsekvent minskat den bundna delen, dvs. den del som måste upphandlas i Sverige, vare sig det gäller varor eller tjänster. Jag menar att den processen bör fortgå. På grund av hur det internationella samarbetet är kan det fortfarande finnas skäl att ha en viss del bundet. Men inriktningen skall vara minskad grad av bundenhet. Det får inte vara så att det är för att stödja svenska företagsintressen som Sverige skall ge bistånd. Detta är framför allt viktigt vad gäller u-krediter, där det numera alltid är så att det är först när man har vunnit en upphandling i internationell konkurrens som u-krediter kan komma i fråga. Jag går vidare till demokratifrågorna. Jag menade inte att säga att Alf Wennerfors är ny på det här området. Jag tycker att under den tid som Alf Wennerfors har ägnat åt detta område har han gjort det med stor ambition, och han är mycket välkommen in i den skara som ägnar sig åt biståndsfrågor. Jag talade om det moderata samlingspartiet. Det är där som jag ser den bristande insikten om hur demokrati växer fram. Man stirrar sig blind på att saker och ting skall lösas enbart genom att vi ställer krav och genom att vi i samtal med beslutsfattare i olika länder framför vår åsikt. Kan man göra det tillräckligt skarpt, då förändrar sig verkligheten i det u-landet. Så tycks moderaterna tro. Jag ifrågasätter detta. Vi ställer också krav. Vi måste göra det för att vara tydliga i alla sammanhang. Men det stora, viktiga demokratiarbetet utförs i u-landsvardagen. Det är där demokrati byggs, det är där medvetenheten om demokrati stärks. Inom det moderata samlingspartiet finns det inte så mycket insikt om detta. Framför allt gäller det när moderaterna i en reservation säger att allt bistånd till enpartistater i Afrika skall avvecklas. Det är endast är ett par av alla nationer i Afrika som inte är enpartistater. Det innebär i sin tur att praktiskt taget allt bistånd till Afrika skall avskaffas. Jag är inte klar över om moderaterna har insett de våldsamma konsekvenserna av detta. Jag vill i det här sammanhanget göra klart en sak, nämligen att det utgör en process att främja en demokrati och att skapa ökad respekt för mänskliga rättigheter. Men mitt i denna process får vi aldrig acceptera brott mot mänskliga rättigheter. Fattigdom är ingen ursäkt för det. Dävidlag måste vi vara glasklara, och det är vi också. Jag skall inte fortsätta debatten med Alf Wennerfors om mitt anförande i FN. Hur det än var, var jag där för att lägga fram ett program om skuldfrågan, inte för att diskutera demokrati. Ändå tog jag med demokratifrågan — självfallet, eftersom denna koppling fanns. Men det handlade om hur mycket av ett anförande som skall ägnas åt det ena eller det andra. Jag går över till skuldfrågan och annat som har med ekonomi att göra. Det gäller framför allt Bertil Måbrinks synpunkter. Det tycks mig som om vpk lever i en egen värld, där man inte behöver ta så mycket hänsyn till ekonomiska realiteter. Bertil Måbrink ger mycket dåliga råd till u-länderna. Det är sådana råd som länderna har fått under en lång tid, och därav har en del av deras kris uppstått. De ekonomiska anpassningsprogrammen är nödvändiga, även om vi vet att de är smärtsamma. Vi skall hjälpa till i omvandlingen så att smärtan inte blir så stor. Bertil Måbrink talar om hemskheter från Världsbanken och Valutafonden. Jag skall citera hemskheterna som man inte får ställa sig bakom. De återfinns på s. 57 i betänkandet: ”-—-—- reformera skuldländernas ekonomier, avveckla obalanser, uppnå tillväxt och internationell kreditvärdighet. De åtgärder som genomförs i allmänhet är en liberalisering av handeln, mer marknadsanpassade valutakurser, en minskning av budgetunderskotten, högre jordbrukspriser som incitament till större produktion, effektivisering av statliga företag m.m.” Detta är vad vpk-representanten kallar hemskheter. Vi ställer upp på dessa åtgärder, men inte därför att Valutafonden och Världsbanken säger att det är bra, utan därför att vi anser att det är bra. Vi gör egna bedömningar, och vi gör det i samtal med framför allt olika u-länder. U-länderna önskar ju att Sverige och andra givare skall delta i denna process med stöd för den omställning som de själva har bestämt att de skall genomföra. Vi vill dessutom genomföra denna omställning i samarbete med Världsbanken och Valutafonden. Det finns länder som inte kan göra denna omställning i samarbete med Världsbanken och Valutafonden — Vietnam och Nicaragua. USA blockerar länderna. Måbrink är på USA:s sida i detta sammanhang, dvs. vill ha blockadinsatser mot dessa länder. Länderna har nu bett Sverige att fungera som en brygga över till fonden och banken för att de skall kunna få stödet därifrån. För Nicaragua har vi beslutat om skuldlättnadsåtgärder — det borde Bertil Måbrink veta — trots att det inte finns någon uppgörelse med IMF. Det är dåligt antingen med kunskaperna eller med den information man vill ta till sig, Bertil Måbrink. På Vietnams önskemål verkar vi mycket aktivt för en internationell aktion för att Vietnam skall få stöd där just internationella Valutafonden är viktig. För fyra dagar sedan satt jag med Valutafondens chef och förde samtal om hur vi skall gå vidare. Det hjälper inte att Sverige ger något litet bidrag. Det måste till en internationell aktion. Här är dessa institutioner viktiga. Jag tycker att det är litet underligt att här föra en ekonomisk debatt som nästan alla u-länder redan har lämnat. Det är vad man gör när man så onyanserat kritiserar Valutafonden och Världsbanken. Jag menar inte att vi skall ställa oss bakom allt vad de gör. Vi har kritiserat dem mycket från den svenska regeringens sida. Det är bättre att föra en diskussion med dem och förflytta deras positioner, vilket också har skett. Jag hoppas att Bertil Måbrink har läst deras senaste Afrikastudie, så han kan se hur ståndpunkterna har förflyttats — inte minst för att vi har varit så aktiva inom området ekonomiskt reformprogram och strukturanpassning och skuldavskrivning i Världsbanken och Valutafonden.
Fru talman! Låt mig först konstatera att även jag upplever en viss förvåning över den mycket starka anslutning till Världsbankens och Valutafondens strukturanpassningsprogram som Lena Hjelm-Wallén ger uttryck för. Har man sett litet hur detta program har verkat på u-länderna och hur så dana insatser som har betydelse för den långsiktiga utvecklingen, t.ex. utbildningsinsatser, nutritionsinsater och sociala insatser får stryka på foten för mera kortsiktigt tillväxtfrämjande åtgärder, tycker jag att motiven för entusiasm inte är så stora. Birgitta Hambraeus kommer närmare utveckla vår syn på dessa frågor. Jag hoppas att statsrådet Lena Hjelm-Wallén har tillfälle att ta del av det längre fram i debatten. När Lena Hjelm-Wallén skall förklara enprocentsmålet ytterligare, djupnar förvirringen. Det är bekymmersamt. Nu fick vi reda på att de östoch centraleuropeiska länderna inte är u-länder. Det är bra att det är konstaterat. Men då säger Lena Hjelm-Wallén att eftersom detta utgör insatser som stämmer väl överens med våra biståndspolitiska mål, kan man ändå räkna in dem i det svenska utvecklingsbiståndet. Det nya beskedet från den svenska regeringen är alltså att u-hjälp inte behöver riktas till u-länder, utan u-hjälp kan ges till vilka länder som helst bara det stämmer överens med de övergripande biståndspolitiska målen, dvs. att fträmja ekonomisk och social utveckling, nationell frigörelse, miljö osv. Det här är ett annat sätt att riva upp gärdet. Det innebär att var vi än gör insatser för miljön så stämmer det med ett biståndspolitiskt mål och då kan vi räkna in det i enprocentsmålet. Detta gäller således oavsett om det sker i ett u-land eller inte. Det kan väl inte vara regeringens avsikt att det numera inte behöver röra sig om insatser i u-länder för att det skall kunna räknas som utvecklingsbistånd? Jag tycker att försöken att bortförklara att regeringen faktiskt gör ett avsteg från enprocentsmålet bara gör det hela ännu värre. Man luckrar nu upp principerna bakom enprocentsmålet och vårt utvecklingsbistånd. Därmed kan man åstadkomma mycket stor skada inför framtiden. Jag tror att det är på tiden att vi får en klar och tydlig definition från regeringen. Vad anser regeringen krävs för att en insats skall kunna räknas som utvecklingsbistånd? Jag utgår ifrån att en av de främsta förutsättningarna också i framtiden skall vara att insatsen sker i ett u-land och till ett u-lands fromma och inte någon annanstans.
Fru talman! Jag delar biståndsministerns uppfattning när det gäller demokratiarbetet, att det är ett långsiktigt arbete och att det pågår och skall pågå på basplanet i u-länderna. Vi får ha tålamod. Det är en långsam pro Cess. Folkpartiet har därför inte ställt upp på de drastiska nedskärningar som moderata samlingspartiet vill göra i detta sammanhang. Vi tror att det ger fel signaler och att det är fel väg att gå. Det tog många årtionden innan den svenska demokratin ”kom i mål”. Det är likadant i dessa länder. Det är en långsam process. Vi skall vara pådrivande, och vi skall vara klara och tydliga i våra kontakter. Jag skall också ta upp ett av de stora debattämnena här i dag, nämligen enprocentsmålet och östbiståndet. Lena Hjelm-Wallén säger att det inte rör sig om några stora summor som skall gå från biståndet till östländerna. Jag skulle vilja att biståndsministern preciserade detta. Är det ett maximibelopp som vi ser här i dag, 300 milj.kr., eller är det någon annan summa som bi ståndsministern har i åtanke när hon säger att det inte skall vara några stora belopp? Den begränsade tiden på tre år som det är fråga om, skall vi ta det som ett löfte, som ett statsrådslöfte, att det bara är fråga om tre år? Statsrådet och ordföranden i utskottet har preciserat det på ett sådant sätt att jag tar det som ett löfte. Som jag sade tidigare, finns det i dag möjligheter att slå in på andra vägar. Jag är övertygad om att ju snabbare socialdemokraterna ändrar uppfattning och riktning och tar en annan väg, desto bättre är det både för socialdemokraternas image utåtnär det gäller biståndsverksamhet och för Sveriges riksdag i dess helhet. Det finns som sagt fler alternativ här i dag. Folkpartiet erbjuder ett. Det finns fortfarande tid att ändra sig fram till dess att vi skall votera.

Fru talman! Statsrådet hävdar att det är i biståndsarbetets vardag som man sprider kunskap om demokrati och att det görs med stor framgång. Det hävdade statsrådet också i sitt huvudanförande. Jovisst, jag instämmer. Det ena förskjuter dock inte det andra. Jag vidhåller att regeringen i fortsättningen, t.ex. i de förestående förhandlingarna med Zimbabve — där man nu t.o.m. funderar på att gå över från flerpartisystem till enpartisystem — med skärpa skall redovisa den svenska synen på demokrati. Jag förutsätter verkligen att förhandlarna kommer att göra detta i de förestående förhandlingarna.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén tar nu i här och höjer rösten när argumenten tryter. Det är ett gammalt beprövat medel. Det är inte särskilt klädsamt för Lena Hjelm-Wallén, eller för någon annan som använder det. Lena Hjelm-Wallén svarar inte på frågorna. Hon säger att vpk lever i sin egen värld. Jag kan bolla tillbaka det påståendet och säga att Lena Hjelm Wallén faktiskt lever i en egen värld. Jag förstår problematiken med skuldfrågan, Världsbanken och Internationella valutafonden. Jag förstår att det inte är så enkelt. Jag förstår också att det måste till internationella åtgärder. Det är inte bara Sverige som skall agera, men Sverige kan trots allt ändå göra väldigt mycket. Varför? Jo, därför att Sverige har fortfarande — trots denna Östeuropainblandning - ett gott anseende internationellt, inte minst i tredje världen men också i västvärlden, för sin solidaritet med de fattiga och förtryckta under årtionden. Vidare säger Lena Hjelm-Wallén att Bertil Måbrink och vpk står på USAs sida, därför att man förvägrar Vietnam att få del av IMFs och Världsbankens pengar. Det är en aning hårresande och litet våghalsigt av Lena Hjelm-Wallén att kasta ur sig den beskyllningen. Det är i så fall Lena Hjelm-Wallén och regeringen som underordnar sig IMFs och Världsbankens, och därmed USAs, diktat när det gäller vilka krav som skall finnas. Det är deras anpassningsprogram, Lena Hjelm-Wallén, som jag angriper. De är brutala mot de fattiga. Det är märkligt att Lena Hjelm-Wallén inte ens kan göra det erkännandet. Jag har åberopat FN-kommissionen för Afrika och vad dess analyser och studier har kommit fram till. Lena Hjelm-Wallén vägrar att kommentera den studien. Den riktar avgörande kritik mot innehållet i IMF:s och Världsbankens anpassningsprogram. Lena Hjelm-Wallén räknade upp en del av vad dessa anpassningsprogram innehåller. Hon talade emellertid inte om att de också innehåller att man skall slopa subventionerna på livsmedel och tjänster, avskaffa valutaregleringen — därmed får man en enorm kapitalexport, som också är ett problem i denna skuldproblematik —, ökad export osv. Det är således åtgärder som obönhörligen slår mot de allra fattigaste. Det enda Lena Hjelm-Wallén kan kosta på sig att säga är att det är en smärtsam, men nödvändig, process. Hon säger det precis som om det inte skulle finnas andra alternativ. Jag har mycket stort förtroende för FN-kommissionen för Afrika, ECA, som har kunskap och kvalifikationer på detta område. Jag litar på vad den har kommit fram till. Det borde också Lena Hjelm-Wallén göra.
Fru talman! Jag blev litet förvånad när biståndsministern så konsekvent försvarade Valutafonden och anpassningsprogrammet. Vad har de fattiga länderna att välja på? De får välja mellan pest och kolera. Man tar då naturligtvis det minst plågsamma alternativet. IT höstas träffade jag chefen för Zambias bank, som har ansvaret för deras skulder. Han var inte precis munter och glad över det nya anpassningsprogrammet. Han tyckte ändock att det var bättre än det de hade tidigare. Det är naturligtvis en stegvis process. Situationen ser ut så när man sitter med en massa skulder. Har man inte möjlighet till avskrivning, så är man ju tvungen att betala. Då vinner de som kommer först. Det vet alla som har försatt sig i en skuldfälla. Jag undrar hur det är med miljöanalyserna av det bundna biståndet. När vi deltog i det här Uri-projektet tyckte jag att det var mycket svårt att få fram vem som egentligen gjorde analysen av om det var miljöanpassat och bra. I slutändan fick Sverige upphandlingen, och Sverige sköt då till pengar. Jag kunde egentligen inte få något svar på vem som ansvarade för att man följer de miljömål som vi har satt upp. Även beträffande situationen i Namibia känner jag mig bekymrad. När vi var där nere före valet talade vi med UNDPs chef i Namibia och frågade honom om hur de uppsatta miljömålen skulle nås med hjälp av biståndet. Vi frågade hur man såg på den saken men fick till svar att man inte hade tid att studera den. Det kan på lång sikt uppkomma en mycket svår situation, om man till följd av ett stort bistånd och annan hjälp bidrar till att skada miljön i Namibia. Miljön där är ju otroligt känslig.

Fru talman! När man beskriver läget i u-länderna är det den ekonomiska krisen man beskriver, även om vissa talare hävdar att de resultat som beskrivs av den ekonomiska krisen är resultat av anpassningsprogram. Men så är det faktiskt inte. De ekonomiska anpassningsprogrammen är program som länderna själva har funnit vara de bästa när det gäller att angripa den ekonomiska krisen och de problem den för med sig. Om inget görs och man inte anpassar ekonomin efter vad som är allmänt vedertaget, då blir det ännu värre. Dessa länders ekonomier lever inte bara under en skuldkris som de inte själva kan hantera — det måste det internationella samhället hjälpa dem med -— utan de har också misskötta ekonomier. Det tycker jag inte att man skall hymla om utan tala tydligt om. Det inser också många i u-länderna. Här har exempelvis Zambia nämnts. Det är så påtagligt att det landet år efter år har misskött sin ekonomi. Det går inte att komma runt detta genom att önsketänka och skylla på Valutafonden eller Världsbanken. Man måste faktiskt också själv göra något åt saken. Det är smärtsamma åtgärder som måste vidtas. Då skall vi hjälpa till genom att skydda de sociala sektorerna. Det är i hög grad vår roll, och den skall vi fortsätta med. När jag konstaterar att dessa program är nödvändiga är det inte samma sak som att säga att Världsbanken och Valutafonden alltid gör rätt. Det gäller att kunna se till behoven och samtidigt kunna vara kritisk till vad stora finansieringsorgan gör. Det gäller också att kunna vara kritisk till u-länder som för en felaktig ekonomisk politik. Vi försöker se till båda dessa ting samt vara brygga och medlare. Det tycker jag vi kan få göra utan att behöva anklagas för att ensidigt stå på den ena eller andra frontlinjen. Både Vietnam och Nicaragua har helt utifrån sin egen verklighet gjort ekonomiska reformprogram. De har varit minst lika svåra att göra som dem andra u-länder gjort tillsammans med Valutafonden och Världsbanken. Man kan inte anklaga IMF och Världsbanken för det som händer i Vietnam och Nicaragua. De har aldrig fått vara med i dessa länder därför att USA har blockerat deras samarbete med den. Här måste även Bertil Måbrink se till fakta. Vad dessa länder har bett oss om i vår egenskap av god samarbetspartner med dem är just att finna ett sätt för Valutafonden och Världsbanken att hjälpa och stödja dem. Jag tror att u-länderna själva känner sina egna problem och de lösningar som står till buds bättre än vad i varje fall svenska vpkare gör. Det stora vattenkraftprojektet Uri i Kashmir i Indien befinner sig naturligtvis i en osäker situation beroende på säkerhetsläget där. Marianne Samuelsson frågade mig om det hade gjorts några miljökonsekvensanalyser där. På den frågan kan jag svara att vi gjorde mycket omfattande analyser innan vi fattade beslut om att gå in i detta biståndssamarbete. Uri-projektet i sig kommer också att få gynnsamma effekter för miljön, eftersom man på sikt kan tillgodogöra sig annan energi än den som man i dag tar ut av skogen. Resultatet blir ju avskogning. Till Pär Granstedt vill jag säga att den lista som vi brukar gå efter avseende de länder som är berättigade att få bistånd är den lista som OECDSs biståndskommitté, DAC gör upp. Jag tror att Pär Granstedt väl känner till att det på denna lista också finns en hel del europeiska länder. Under den tid som Pär Granstedt var rådgivare till en ickesocialdemokratisk regering gavs det exempelvis bistånd till Portugal. Bistånd skall ges till fattiga människor i fattiga länder. Naturligtvis innebär det att framför allt u-länder skall få bistånd. Men det finns också möjligheter att göra någonting utöver det direkt u-landsinriktade stödet. Så till demokratifrågorna. I de förhandlingar som vi ganska snart skall föra med Zimbabwe kommer vi självklart att mycket aktivt diskutera demokratifrågorna, inte minst med tanke på att utvecklingen i det landet går åt fel håll. Jag själv kommer inom kort att resa till Vietnam. Jag kommer att ha många frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter med på dagordningen i mina samtal med beslutsfattare i Vietnam. Men jag kommer också att se till att stimulera allt det vi kan göra ute på fältet. Jag tror nämligen att det är minst lika viktigt. Vi har länge diskuterat frågor kring östbistånd och demokrati. Men den fråga där våra uppfattningar skiljer sig mest åt gäller biståndets omfattning. Ett parti vill minska vårt bistånd med 10 26. Den frågan har kommit i skymundan. Vi andra, som vill stå upp för ett fullvärdigt bistånd, bör lyfta fram den frågan mer. När moderaterna under demokratins täckmantel hävdar att biståndet till många länder skulle avvecklas om de fick sin vilja igenom, så hoppas jag att de inte säger detta av allmänt sparnit. Det kan inte vara av sparnit som de vill rättfärdiga sin vilja att minska biståndet med 10 96, utan det måste finnas också andra skäl till detta ställningstagande. Den stora skiljelinjen i svensk biståndspolitik är ändå att moderaterna vill dra ner på biståndet med hela 10 96.

Fru talman! Alf Wennerfors har i sitt anförande poängterat vikten av att Sverige utformar en strategi för demokratisk utveckling i tredje världen. Trots den kritik vi har fått här i dag när vi hävdar ett för oss och för u-ländernas invånare viktigt biståndsmål, så hävdar vi ändå att Sverige har ett särskilt ansvar för att stödja den demokratiska utvecklingen i u-länderna. Detta kan ske genom att vårt u-landsbistånd ges en mer uttalad demokratisk profil och att vi är tydliga i vår dialog med mottagarländerna i frågor som rör utveckling i demokratisk riktning och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Vi måste vidare ta avstånd från totalitära och auktoritära tendenser var de än förekommer. Vi moderater vill inte, som statsrådet Lena Hjelm-Wallén gör gällande, avveckla allt bistånd till Afrikas länder. Visst projektbistånd, katastrofbistånd och humanitärt bistånd skall fortfarande kunna ges även till de länder där landramarna föreslås bli avvecklade, om inte en utveckling i demokratisk riktning påbörjas. Det är också därför som vi föreslår att ett särskilt huvudprogram, Demokrati och mänskliga rättigheter, inrättas. Stöd från detta anslag bör kunna utgå till demokratiutveckling också i enpartistater. I t.ex. Danmark, Norge och Nederländerna finns särskilda fristående institut som har till uppgift att följa utvecklingen vad gäller de mänskliga rättigheterna och att rapportera sina iakttagelser. En sådan form för bevakning av internationella konventioner rörande grundläggande mänskliga frioch rättigheter kan vara mycket verkningsfull. Det är angeläget att stimulera forskning som studerar framväxten och förutsättningarna för demokrati i tredje världen och att på detta sätta öka tillgången på kompetens inom denna del av folkrätten. Vi har därför föreslagit att ett sådant fristående institut skall inrättas. Det skall utan styrande direktiv få mandat att studera utvecklingen av de mänsk liga frioch rättigheterna i våra samarbetsländer. Institutet skall i årliga rapporter redovisa sina iakttagelser. Dessa rapporter kan ge underlag för diskussion om lämpliga mottagarländer och i vilken form som bistånd bör ges. Även om Sveriges roll i dessa sammanhang är begränsad och måste ses i ett internationellt perspektiv, kan kännedomen om sådana årliga rapporter ha viss positiv effekt i våra samarbetsländer. En sådan rapportering måste också vara av stort intresse för våra biståndsmyndigheter. Den är även ett slags utvärdering av biståndsinsatserna. Den utvärdering som sker i dag är enligt vår uppfattning otillräcklig; dels bör den avse en löpande uppföljning av verksamheten, dels bör den kontrollera hur de övergripande målen för biståndet infrias och ge underlag för en kritisk debatt och en eventuell omprövning av inriktningen. Det är enligt vår mening inte lämpligt att den myndighet som ansvarar för verksamhetens bedrivande också ansvarar för den övergripande utvärderingen av samma verksamhet. Det är därför intressant att konstatera att biståndsorganisationsutredningen, som nyligen lämnat sitt betänkande, också föreslår att det inrättas ett fristående sekretariat för utvärdering av biståndet. Fru talman! Det är positivt att Sverige genom projektbistånd stöder nya demokratier som t.ex. Chile, Pakistan, Bolivia och Filippinerna. En utveckling av projektbiståndet i den riktningen bör ske genom att man undersöker förutsättningarna för biståndsprojekt också i andra länder i Latinamerika och Asien som nyligen har demokratiserats eller som befinner sig i en sådan process. Vi moderater anser också att det är en riktig princip att inte etablera nya programländer. I stället bör biståndet vara projektinriktat. Vid bedömningen av de olika projekten är det viktigt att också väga in projektets påverkan på den allmänna samhällsutvecklingen och huruvida projektet eventuellt på något sätt understödjer en korrupt eller förtryckande regim. Det är mot denna bakgrund som vi nu föreslår att det utvecklingsbistånd som skall gå till det självständiga och demokratiska Namibia bör utgå i projektform i stället för i form av en landram. Vi finner det mycket angeläget att Sverige stöder och hjälper den nya staten Namibia, en av de ytterst få demokratierna i Afrika, och att vårt stöd utformas så att den demokratiska utvecklingen stärks och kan fortsätta. En sådan utveckling mot demokrati och fria val i flera av länderna i södra Afrika skulle också ytterligare bidra till den demokratiutveckling i Sydafrika som vi nu ser början på i och med att Nelson Mandela frigivits och överläggningar mellan de svarta motståndsrörelserna och Sydafrikas regering påbörjas denna vecka. Varje enpartistat i Afrika har tidigare av Sydafrikas regering använts som ett argument för att bibehålla apartheid. Ett bistånd till regionala samarbetsprojekt kan också vara en bra metod att bidra till ett öppnare samarbetsklimat och fri handel mellan olika länder i södra Afrika. Även i Centralamerika är ett sådant regionalt bistånd av stor betydelse för de regionala fredssträvandena, för ett ökat samarbete mellan länderna och för att främja och befästa en demokratisk utveckling samt för att bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det är angeläget att Sverige understödjer den av Costa Ricas president initierade processen för demokrati, fred och marknadsekonomi i hela regionen. Därför har vi moderater föreslagit en kraftig höjning av anslaget Regionala insatser i Centralamerika i förhållande till vad regeringen och utskottsmajoriteten föreslår. Vi menar att den nya demokratin Nicaragua bör få stöd ur detta anslag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 12, 23, 52 och 76.

Herr talman! Charlotte Branting tyckte att vårt agerande i Namibiafrågan och vårt bistånd till Namibia var något anmärkningsvärt. Jag vet inte om Charlotte Branting riktigt har läst vad vi har sagt eller hörde vad jag sade i fråga om Namibia. Vi anser att det är ytterst angeläget att hjälpa den nya demokratiska staten Namibia, men vi anser att detta bör ske i form av projektstöd, inte i form av en ny landram. Det är faktiskt i dagens läge så, som vi nyss hörde, att det inte är bristen på pengar som är det stora problemet för det här nya landet. Det strömmar in biståndsmedel från alla möjliga länder runt omkring. Då är det väldigt viktigt att man inte utformar det stödet så att vi får ytterligare ett land i Afrika som blir biståndsberoende på ett mycket olyckligt sätt. Vi måste veta hur pengarna skall användas.

Herr talman! Jag tror inte, Charlotte Branting, att vi är oense om stödet till Namibia. Det skall bara bli ett stöd som är utformat på rätt sätt. Om vi sedan kallar det projektstöd eller ger det i form av landram tycker jag är ganska ointressant. Även projektstöd kan man ge i form av långtgående och långvariga åtaganden.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Vi i centerpartiet, som alla andra i denna sal och utanför den, ser naturligtvis med stor gläjde på den utveckling som ägt rum i Östoch Centraleuropa och på de demokratier som nu föds, en del med vånda, andra med stor vånda och ytterligare några med mindre vånda. Glädjande är också den utveckling mot en ökad demokrati som vi ser i andra delar av världen. I Östoch Centraleuropa har denna utveckling inneburit att det där har avslöjats ett behov, som vi anade förut men som vi egentligen inte riktigt hade fått bekräftat. Därför är det naturligt att vi stödjer dessa länder. Det är dock väldigt viktigt att de fattiga länderna för den skull inte skall behöva tvivla på vår biståndsvilja. De skall inte behöva betala stödet till våra grannar i Östoch Centraleuropa. Jag vill därför yrka bifall till reservation 1. Jag skall inte vidare tala om ämnet — det har gjorts här tidigare. Jag vill dock påpeka bakgrunden till att det är så oerhört viktigt att biståndsviljan, både i vårt eget land och i världen i övrigt, vidmakthålls på en hög nivå. De ekonomiska klyftorna mellan de rika och de fattiga ökar i de fattiga länderna. Jag skall ta några exempel. I Latinamerika och Afrika har medelinkomsten i de fattigaste länderna sjunkit de senaste tio åren med mellan 10 och 25 96. Vi har i dag, alla insatser till trots, en ökning av antalet analfabeter. I dag är det ungefär 900 miljoner. Vi har 120 miljoner barn mellan sex och elva år som inte får någon skolgång. Anslagen till skolorna i världens 37 fattigaste länder har minskat med en fjärdedel under de senaste årtiondena. När det gäller hälsovården i dessa fattiga länder har insatserna per capita halverats. Dessa siffror har redovisats av UNICEF. Vi vet att en halv miljard människor i världen är handikappade, av dessa 120 miljoner barn. Det är bara en miljon av dessa barn som får någon hjälp. Detta är siffror som visar på att vi i stora delar av vår värld har en katastrofal situation. Jag skulle också kunna nämna det som drabbar väldigt många kvinnor i de fattiga länderna. Vi hade nyss en konferens här i riksdagshuset där man diskuterade mödrahälsovården, framför allt situationen vid förlossningar. Det redovisades att ungefär varannan timme dör kvinnor i förlossningssituationer till ett antal som motsvarar passagerarantalet i en jumbojet. Det är alltså stora katastrofer som inträffar varje timme, dygnet runt, år ut och år in. Därtill har vi den situation som konflikter, svält och förtryck skapar. Stora flyktingskaror blir följden därav. I flyktingskarorna är ungefär 8 miljoner barn. Därför är barnadödligheten mycket stor. Där finns stora skillnader: I de rika länderna dör 12 barn per 1000 födda, i de fattiga 270 barn. Detta är alltså tragedier som inträffar ständigt på vår jord. När det gäller barnadödligheten är en av orsakerna utan tvivel mödrarnas ohälsa, deras brist på näring, bristande kunskaper hos mödrarna och hos dem som skall hjälpa kvinnorna. Analfabetismen, som jag nyss nämnde, är naturligtvis en bidragande orsak till att man inte vet vad som är det bästa. Flykten till stumområdena i storstäderna pågår med oförminskad hastighet. Detta tillsammans med kvinnornas ökade ansvar för familjen gör att deras situation är ohållbar på många håll i världen. Befolkningsökningen har inte nämnts här i dag. Jag tycker att det finns anledning att till protokollet få redovisat att världens befolkning inom ett årtionde ökar med ungefär en miljard ytterligare — alltså rasande snabbt. Låt oss ta som exempel situationen i Kenya. År 1963 hade Kenya 7 miljoner invånare. Det hade vi i Sverige också. I dag har Kenya 25 miljoner invånare, medan vi i Sverige har ungefär 8,5 miljoner. Man räknar med att Kenya inom 60 år har en befolkning på 100 miljoner. Vi säger samfällt, hoppas jag, i denna sal att alla dessa människor som tillkommer på vår jord har samma rättigheter som vi anser att vi själva skall ha. Världen står alltså inför gigantiska frågor som kräver en lösning och som måste ses i sin helhet. Det är inte något som enbart utvecklingsländerna genom bistånd skall lösa, utan människorna här på jorden måste tillsammans ta ett helhetsgrepp om dessa saker. Det är naturligtvis en oerhört svår uppgift. Men icke desto mindre måste man se till helheten. Det gäller inte bara oss utan även dem som kommer efter oss. Även om det har gjorts bra utredningar på olika områden när det gäller vårt svenska bistånd behövs det alltså ett helhetsgrepp. Det behövs en ny biståndsutredning som tar i beaktande alla de förhållanden som nu levande generationer och även kommande generationer har att vänta sig, med tanke på den kunskap som vi har och den kunskap som finns i FN-sammanhang och i andra sammanhang. Brundtlandrapporten och annat skall naturligtvis också finnas med i underlaget för detta arbete. Jag tror att det är oerhört viktigt att få fram en helhetsbild av vad som kommer att inträffa. Jag yrkar således bifall till reservation 27, där vi reservanter föreslår att en ny biståndsutredning tillsätts. Sedan skulle jag vilja ta tiden i anspråk speciellt för ytterligare ett par tre saker. Jag har redan något varit inne på dessa saker. Först gäller det insatser för kvinnor. Det är oerhört viktigt att man i sådana här sammahang inte bara beaktar kvinnornas situation i fattiga länder utan också att man tar den på mycket stort allvar. Vad som behövs för kvinnorna är enkla men effektiva insatser. Kvinnorna behöver också få del av teknik som medför att deras arbete kan underlättas. I de fattiga länderna är det kvinnorna som i allra högsta grad ser till att familjen överlever. Det är oftast kvinnorna som sköter jordbruket, och det är kvinnorna som står för familjens försörjning. Vidare är det kvinnorna som tar hand om barnen. Både pojkar och flickor, men framför allt flickor, får väldigt tidigt börja delta i arbetet hemma. Sedan är det verkligen nödvändigt för kvinnornas vidkommande — jag tror att biståndsministern i ett tidigare inlägg här i dag talade om nyckeln till framtiden — att det sker vettiga och genomgripande förändringar, så att hygienen kan förbättras. Det gäller vatten och avlopp och för den delen också bränslet. Det finns också, som vi har konstaterat, en fattigdom som man kanske inte talar om så ofta. Jag tänker då på något som man kan kalla hygienfattigdom. Det är kvinnorna som i väldigt hög grad drabbas, och det gäller då slumstäderna. Man räknar med att ungefär 100 miljoner människor är utan bostad. Ser man alltså även till de bristfälliga hygieniska förhållandena kan man konstatera att de här människorna befinner sig i en fruktansvärd situation. Naturligtvis måste hälsovård, familjeplanering, förlossningsvård, yrkesutbildning och ekonomisk utbildning i mycket högre grad komma kvinnorna i dessa länder till del. Men det gäller samtidigt att tillvarata kvinnornas eget kunnande, som de bär med sig av tradition. Jag tror visst att det behövs — det har vi i centern framhållit i vår motion, och det framgår också av det betänkande som vi nu behandlar — kvinnoprojekt, speciella insatser för kvinnorna, i stor omfattning. Vidare är jag övertygad om att kvinnornas situation lika väl som barnens — jag skall senare ta upp frågan om barnens situation — på ett helt annat sätt måste vägas in i helhetsbilden när det gäller biståndsinsatserna. Vi i centerpartiet har ingen reservation på den punkten. Vi menar att de skrivningar som finns i biståndsbetänkandet bådar gott för framtiden. Men jag vill gärna understryka att vi mycket noggrant kommer att följa utvecklingen på detta område. Det här är ju oerhört väsentliga frågor. Jag är rätt övertygad om att man, om kvinnornas situation inte beaktas på ett annat sätt än som hittills skett i det generella biståndsarbetet, inte kommer att lyckas. Det må vara att jag tar i. Men jag tror faktiskt att så är fallet. Vi har inte reserverat oss till förmån för fler kvinnohandläggare. Men i många sammanhang är det på vissa områden alldeles nödvändigt med lokala handläggare för att man över huvud taget skall kunna gå de lokala kvinnoorganisationerna till mötes. Vi kan alltså helt enkelt inte komma dit och tala om hur man skall göra. Men jag tror heller inte att det egentligen är någon som vill ha det så. För att det här skall fungera bra måste vi ha ett samarbete med lokala kvinnoorganisationer som känner till kulturen och religionen och som människor kan ha förtroende för. Vad jag närmast har erfarenhet av är arbetet i kampen mot kvinnlig omskärelse. Det har visat sig vara mycket viktigt att det finns en lokal förankring som fungerar väl i dessa sammanhang. Så till en annan sak i samband med kvinnobiståndet. Här skulle jag vilja relatera till situationen i Namibia. Vi är ju alla mycket glada över utvecklingen där. Människorna där skall ha ett bra stöd som verkligen tillgodoser de behov som finns, som svarar mot människors önskemål osv. Men det har varit bekymmersamt att träffa t.ex. de kvinnor som inom SWAPO har kämpat för sin frihet både inom och utom landet. Man säger: Vi är nu rädda för att våra insatser inte längre skall vara något värda. Det är alltså vad dessa kvinnor mycket öppet säger. Man fick vara med och kämpa för friheten. Men sedan har man inte riktigt samma värde i fråga om samhällsuppbyggnaden. Jag tror att vi som förmedlare av stöd och hjälp till dessa länder i vårt ar bete måste ta i beaktande att dessa kvinnor även fortsättningsvis får stöd med tanke på den kamp som de har fört för sin frihet. Jag hoppas på ett löfte från statsrådet Lena Hjelm-Wallén om att man verkligen kommer att beakta kvinnofrågorna i dess helhet i biståndsarbetet bl.a. från de utgångspunkter som jag här har refererat till. Det är absolut nödvändigt. De sista minuterna av mitt anförande skulle jag vilja ägna åt en annan grupp som är oerhört väsentlig i biståndsarbetet, nämligen barnen. Dessa får ju ofta bära den tyngsta bördan när det gäller den ekonomiska tillbakagången. Man kan faktiskt avläsa tillbakagången i ekonomin i den statistik som finns över antalet barn som överlever fem års ålder. Under 60 och 70 talen då framgång faktiskt kunde noteras, även om den var blygsam i de fattiga länderna, var det allt fler barn som överlevde fem års ålder. I dag kan man se en tillbakagång. Man kan också konstatera — detta sade jag inledningsvis — att skuldsaneringen också gått ut över barnen. Man tvingas ju mer eller mindre att dra ned på sådant som hälsovård och skolgång. Sådant drabbar barnen. Även konflikter och flyktingskap går ut över barnen. Detsamma gäller miljöförstöring av olika slag. Sedan skall vi också beakta att hälften av jordens befolkning i dag är ungdomar upp till 18 år. Enligt UNICEF kommer det att födas 1,5 miljarder barn under 90-talet. Av dessa är det 100 miljoner barn som inte kommer att uppnå fem års ålder om levnadsvillkoren för barn i tredje världen inte förändras radikalt under detta årtionde. Det brådskar alltså verkligen med insatser för att barnen skall ha en chans att överleva. Den konvention om barnets rättigheter som antogs i FN den 20 november förra året är väldigt viktig. Av flera artiklar där framgår det att barnet måste få en mera central roll i biståndet. Den här konventionen, som kommer att ratificeras här i Sverige — vi skall ju ha en diskussion den 8 juni om denna — kommer naturligtvis att göra oss förpliktade till insatser när det gäller biståndet. Men den har också en annan dimension. De fattiga länderna var nämligen väldigt tveksamma till ett deltagande i arbetet med barnkonventionen av det enkla skälet att man inte såg några möjligheter att leva upp till de krav som där ställs. Men genom att de fick löften från de rika länderna om fortsatt bistånd vågade många av dem signera protokollet, och därefter har några fattiga länder varit bland de första att ratificera konventionen.

De två områden som jag har nämnt, dvs. kvinnor och barn, hör verkligen ihop när det gäller utvecklingssamarbete av olika slag, och de bör framgent spela en stor och viktig roll i det svenska biståndsarbetet. Vi ser fram mot det toppmöte som på svenskt initiativ skall äga rum i Förenta nationerna just om barnens situation, men möten av olika slag — de må vara besökta av aldrig så prominenta personer — löser inte några problem, utan det är konkret handling som måste till. Barnen kan inte vänta; i morgon bär de vuxenvärl dens bördor, som familjeförsörjare, som barnaföderskor, som yrkesarbetare och förhoppningsvis också som politiska beslutsfattare. Allra sist vill jag framhålla att demokratimålen är mycket väsentliga. Vi kan inte lämna människor, varken barn eller kvinnor, i sticket därför att de råkar leva under en diktatur, av vad slag det vara må. Vi skall tala om för den ledning som vi inte gillar vad vi tycker om den, men samtidigt skall vi söka alla möjliga kanaler för att nå de människor som så småningom skall kunna få både kraft och styrka att lyfta av sig diktaturens ok. Det måste vara ett av de viktiga målen för vår kamp för demokrati, inte bara i vårt land utan i hela världen.

Herr talman! Skillnaderna mellan olika regioner och ländergrupper i uvärlden har blivit allt större under det senaste årtiondet. Medan framför allt många asiatiska länder har gjort betydande framsteg har situationen och inkomsterna drastiskt försämrats för människorna i stora delar av Afrika och Latinamerika. Karin Söder har i sitt anförande redogjort för nakna och kalla fakta, och det finns ingen anledning för mig att upprepa dem. Det är bara att konstatera att jag tvingas instämma i allt vad Karin Söder har sagt om utvecklingen i världen. De flesta afrikanska länderna har mött den omedelbara krisen med omfattande åtgärdsprogram. Till stöd för programmen har det internationella biståndet till Afrika ökat, i varje fall något. Enligt utskottets uppfattning är större handelsinkomster viktigast för uländerna när det gäller att komma ur fattigdomsfällan. För att möjliggöra ökade exportinkomster krävs det många saker: ökade direktinvesteringar, kapitalflöden och sist men inte minst ökat bistånd. Herr talman! Det svenska biståndets övergripande mål är att höja de fattiga folkens levnadsnivå.

Om allt detta är vi alltså i stort sett eniga i utrikesutskottet och därmed också i Sveriges riksdag. Innan jag går in på betänkandet vill jag understryka vad biståndsministern sade i slutet av sitt anförande. Denna enighet innebär tyvärr inte att riksdagens utrikesutskott är överens om enprocentsmålet. Moderaterna vill i år, liksom tidigare, skära ner den totala biståndsramen för svenskt bistånd till de fattiga länderna. Jag sällar mig till raden av dem i utskottet som beklagar moderaternas inställning på den här punkten. Herr talman! Jag skall i det följande beröra de skillnader i uppfattning som redovisas i betänkandet under några avsnitt: nya samarbetsländer, samarbete med enskilda länder samt det humanitära biståndet. Redan nu ber jag reservanterna i dessa avsnitt om tillgift för att jag inom ramen för de tio mi nuter som står till mitt förfogande inte hinner argumentera mot samtliga reservationer. Folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna föreslår riksdagen att programlandskretsen skall utökas med ett antal länder. Folkpartiet föreslår Filippinerna, Costa Rica, Uganda och Namibia, medan vpk föreslår Uganda och Cambodja. Utskottet konstaterar att önskemålet när det gäller Namibia uppfylls i propositionen, och utskottsmajoriteten har inget att erinra mot regeringens förslag att göra Namibia till ett programland. De övriga länder som folkpartiet och vpk föreslår erhåller svenskt bistånd på annat sätt, t.o.m. ett växande bistånd. Utskottet finner inte något skäl att, med detta som bakgrund, utöka antalet programländer, och jag yrkar därför avslag på reservationerna 21 av folkpartiet, 22 av vpk samt 53 av folkpartiet. När det gäller Angola vill moderaterna avbryta biståndet med hänvisning till rådande odemokratiska förhållanden, och vpk vill höja medelsramen.

Låt mig bara tillägga min personliga uppfattning. Att öka, om än aldrig så litet, människors möjligheter att få ett drägligare och bättre liv är också att öka nationens förmåga att kritiskt ta sig an det sätt som olika herrar behagar styra länder på. Historien har gett många exempel på detta, och det är ingen skillnad i dag i Afrika eller andra biståndsländer. Därför är svenskt bistånd väl motiverat också i de stater som har regimer som vi avskyr. Utskottet anser att fortsatt bistånd till Angola i den omfattning som regeringen föreslår är väl motiverat, mot bakgrund av behoven och befolkningens usla situation. Därför yrkar jag avslag på reservation 39 från moderaterna och reservation 40 från vpk. Herr talman! Moderaterna vill minska biståndsramen för Tanzania och vpk vill utöka den. Utskottets majoritet anser att ett omfattande svenskt bistånd till Tanzania är nödvändigt, inte minst för att bidra till att den inledda resurskrävande strukturomvandlingen av Tanzanias ekonomi skall föras till framgång, så att en stabil ekonomisk tillväxt blir möjlig i det landet. Utskottsmajoriteten anser också att den av regeringen föreslagna medelsramen är väl avvägd, och därför yrkar jag avslag på reservation 54 från moderaterna och på reservation 55 från vpk. Herr talman! Inte en biståndsdebatt utan att Vietnam blir ordentligt debatterat — så har det varit i dag och så har det varit de år då jag har haft förmånen att delta i biståndsdebatten. Vietnam har även i dag väckt de hetaste känslorna och de intensivaste debatterna. I reservationer till betänkandet vill moderaterna omedelbart avveckla Vietnambiståndet. Folkpartiet vill avveckla om några år, medan vpk vill ha en ökning av det svenska biståndet till Vietnam. Om detta tycker utskottsmajoriteten följande. Reformarbete, ekonomisk återhämtning och demokratisering har större möjligheter om Vietnam får internationellt stöd. Det är ingen ny sanning, men även gamla sanningar kan vara bra. Biståndet från Sverige inrymmer dessutom insatser för främjande av demokrati och reformer. Inte heller utskottsmajoriteten har några invändningar mot den föreslagna medelsramen. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 65, 66, 67 och 68. Herr talman! I tre reservationer kräver folkpartiet, centern och vpk en ökning av det svenska humanitära stödet till Afrika i allmänhet och södra Afrika i synnerhet. Enligt majoritetens uppfattning tillgodses dessa önskemål genom att Namibia i fortsättningen får bistånd som programland och att medel därigenom frigörs. Jag är ledsen att vara tvungen att göra Charlotte Branting besviken, men argumentet är faktiskt ganska hållbart. Därigenom ökar ju regeringen och utskottsmajoriteten anslaget till humanitära insatser i södra Afrika med 40 milj.kr. Det är ingen liten summa pengar. Beträffande centerkravet på humanbistånd till hela Afrika vill jag framhålla att utskottsmajoriteten menar att sådant bistånd lämnas redan i dag, även om det sker via andra anslagsposter i biståndsbudgeten. Därför föreslår jag att riksdagen avslår reservationerna 71, 72 och 73. Till sist, herr talman, några ord om det humanitära biståndet till befrielserörelsen Polisario i västra Sahara, en fråga som också Charlotte Branting tog upp. Här vill folkpartiet och vpk att stödet skall kanaliseras direkt till Polisario. Dessutom önskar man ett högre belopp än det som regeringen har föreslagit. I dag går som bekant stödet via svenska enskilda organisationer. Rädda barnen och Röda korset ser till att stödet kommer fram till flyktinglägren i västra Algeriet. Enligt utskottet har metoden att använda sig av de etablerade internationella organisationerna varit förtjänstfull. Organisationerna har skött det hela mycket bra, och utskottsmajoriteten anser därför att den här biståndsformen också bör tillämpas för det kommande budgetåret. När det gäller beloppen och kravet på ökning har vi kunnat notera att det finns en beredskap att höja anslaget, om situationen så kräver. Jag hoppas att Charlotte Branting blir nöjd med detta svar. Till sist yrkar jag alltså avslag på reservationerna 81 och 82 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Charlotte Branting blev inte nöjd med mitt svar, och det trodde jag väl egentligen inte heller att hon skulle bli. Låt mig börja med kravet på humanitärt bistånd till Polisario.

Med anledning av Charlotte Brantings missnöje med att vi inte har velat utöka antalet programländer vill jag stillsamt påpeka att utrikesutskottet i dag föreslår riksdagen att vi skall utöka programlandskretsen med ett land, Namibia. När det gäller det kvinnoinriktade biståndet vill jag slutligen säga att det icke har fallit på min lott, som det brukar heta, att ta upp den frågan i biståndsdebatten. Jag ber Charlotte Branting att ge sig till tåls tills Kristina Svensson kommer upp i talarstolen.

Herr talman! Låt mig börja med biståndet till Afghanistan. Att jag inte speciellt har tagit upp Afghanistan betyder inte, Charlotte Branting, att utskottet är ointresserat av bistånd dit. Tvärtom ställer utskottet upp, precis som tidigare, på det svenska stöd som ges genom de organisationer som ingår i Svenska Afghanistankommittén. När det gäller Namibia, Charlotte Branting, är det inte bara att ösa på. Av flera talare före oss i debatten har vi fått höra vad många av oss redan visste: att intresset över hela världen för bistånd till Namibia är glädjande stort. Det är bara synd att det intresset enbart är riktat mot Namibia. Jag skulle önska att man vore lika intresserad när det gäller de andra fattiga u-länderna — det finns ju så många fler — som man är i fråga om Namibia. Som talare före mig har påpekat finns ju här en risk: Om vi inte samordnar biståndet ordentligt, ser till att pengarna används förnuftigt och att biståndet organiseras på ett vettigt sätt, kan det innebära att vi i stället för att bistå Namibia kastar en hel del pengar i sjön. 100 milj.kr. från svensk sida, Charlotte Branting, är inte någon dålig start för biståndet till Namibia.

Herr talman! Sedan mitten av 1980-talet har ett tiotal olika delutredningar gjorts om det svenska biståndet. Men någon övergripande utredning har inte gjorts, och utskottets majoritet motsätter sig att en sådan utredning görs. Beslut om nya biståndspolitiska mål när det gäller miljö och hushållning med naturresurser har fattats. Utvecklingen i många u-länder med vilka Sverige har biståndssamarbete har stagnerat eller t.o.m. varit negativ, med ökad fattigdom som följd. Debatten om biståndet har ofta koncentrerats på storleken av det offentliga biståndet. Den debatten har inte bara varit ensidig utan också direkt skadlig. Den har nämligen ingivit föreställningen om att mer bistånd i alla lägen är det bästa. All erfarenhet visar att utvecklingsbistånd verkligen är någonting mycket svårt. Det krävs betydande kunskaper och erfarenheter för att ge ett bistånd som inte hämmar utvecklingen och på så sätt gör människor fattigare. Det är helt klart att ett utvecklingsbistånd till en regim som för en felaktig politik är skadligt, Det möjliggör att den felaktiga politiken kan föras vidare och längre, och därigenom förstoras felen. Det är väsentligt att vi får en samlad bild av det totala svenska biståndet, såväl det multilaterala som det bilaterala, och av alla andra relationer som vi har till u-länderna. Vi anser att det nu är hög tid att en parlamentarisk utredning tillsätts med uppgift att se över det svenska biståndets inriktning, organisation och arbetsformer. Det miljömål som fastställts innebär att miljöaspekterna skall integreras i allt utvecklingsarbete som påverkar miljön. Ökenspridning, skogsskövling, vattenbrist och en mycket snabb befolkningsutveckling hotar utvecklingen i en alltför stor del av vår värld. Den hårda exploateringen av naturresurserna är också ett starkt hot mot miljön. Dessa miljöhot kräver stora biståndsinsatser. Vi får nu inte stanna upp och, som regeringen, vara nöjda med omfattningen av de miljöinsatser som görs under det här budgetåret. Vi måste göra ytterligare ansträngningar, precis som vi moderater föreslår. Det innebär att vi ökar miljöinsatserna med ytterligare 50 milj.kr. Det är de fattiga som drabbas hårdast. Förorenat vatten, giftiga jordar och giftig luft slår främst och hårdast mot barnen — de barn som aldrig får chansen till ett fullt och helt liv. I-ländernas stora utsläpp påverkar bl.a. klimatet. Det kommer att få svåra konsekvenser för hela vår jord. Den ökande fattigdomen och den stora befolkningsökningen får som följd en omfattande miljöförstöring, såsom skogsskövling, vilket i sin tur påverkar klimatet. Vi i i-länderna har ett stort ansvar för att vi tillsammans med de mindre utvecklade länderna försöker hejda och stoppa alla de här hoten och försöker åstadkomma en positiv utveckling även i de länderna. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 27 och nr 28.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa tre frågor. Varför är u-länderna fattiga? Varför är de tyngda av skulder? Vilket är det bästa sättet att höja deras levnadsnivå? När det gäller den första frågan, varför de är fattiga, tror jag att det är viktigt att man gör en historisk tillbakablick. Det är de länder som varit utsatta för kolonialism som är fattiga. Det handelsmönster som byggdes upp för att gynna erövrarna är fortfarande det förhärskande i de fattiga u-länderna. De har ett mycket ensidigt näringsliv. De är t.ex. ofta beroende av en enda gröda, som odlas på de bästa jordarna, eller av någon mineral som de exporterar helt beroende av världsmarknadspriserna. Att de är inordnade i det internationella ekonomiska kretsloppet, som är helt styrt av de rika, starka länderna, är inte nödvändigtvis det bästa sättet att främja deras utveckling. UNCTAD har andra modeller än de som nu tycks vara förhärskande, andra förslag till hur man skulle kunna stärka deras utveckling. Man kan mycket väl tänka sig att bygga upp en regional utveckling där många u-länder tillsammans börjar med ett ekonomiskt handelsutbyte, där man producerar för att verkligen tillfredsställa behov och där man utbyter varor mellan varandra. Det är så vi andra länder har gjort. Det anses ju vara väldigt viktigt att man har en viss grad av självförsörjning åtminstone när det gäller det som är alldeles nödvändigt för ett lands överlevnad. Den nya ekonomiska världsordningen talade man om för något decennium sedan. Vart har den tagit vägen? Nu tycks det vara viktigare att u-länderna skall klara sin skuldtjänst till de rika länderna än att de skall kunna tjäna sina egna fattiga länders befolkning. Då har vi den andra frågan: Hur kommer det sig att de är tyngda av skulder? Om ett land med underbalanserad budget är tyngt av en skuld eller inte beror ju faktiskt på landets maktposition. Det land som har den största obalansen i bytesbalansen i världen är, vad jag förstår, USA. Men genom detta har man låtit världen åtnjuta en högkonjunktur mycket längre än vad någon kunnat förutse. Det beror på att ingen tvekar att handla med USA och att förse landet med allt vad man frågar efter. Dollarn är ju helt enkelt den valuta som accepteras överallt. Det är bara att trycka dollar. Det gör ingenting att man drar på sig skulder. Det kanske inte går i längden men hittills är det ingen som talat om USA:s enorma skuldbörda och enorma problem med sina fattiga. När u-länderna blev skuldtyngda berodde det på att det fanns så mycket kapital i världens rika banker som måste placeras att man i stort sett prackade på dem dessa lån till mycket förmånliga villkor med låg ränta. Det var de höjda oljepriserna som gjorde att det fanns så mycket kapital över. De s.k. petrodollarna tvingades på u-länderna som knappast kunde värja sig inför alla goda villkor. Det visade sig också att Världsbanken var pådrivande här. Jag skulle vilja påstå att Världsbanken bröt mot sin stadga. I stadgan sägs nämligen att man bara skall satsa på produktiva ändamål. I det här fallet godkände man utan att kontrollera om det var produktiva investeringar som man lånade till. Man godkände att u-länderna skuldsatte sig för projekt som till mycket liten del kom befolkningen till godo. Till yttermera visso fick de rika ländernas banker u-länderna att placera tillbaka pengarna i bankerna igen. Ledningarna i de här länderna frestades att utnyttja situationen och berika sig på det sättet. Det är en skandal hur det gick till när u-länderna blev skuldtyngda. Världsbanken kan inte dra sig undan sitt ansvar. De fattiga har inte fått någon nytta av de här skulderna. De fattiga skall inte behöva betala ett öre. Det är faktiskt de rika ländernas banker som nu måste hitta någon sorts teoretisk modell att skriva av skulderna på ett sådant sätt att det inte skadar det internationella finansiella systemet. I själva verket har ju u-länderna i varje rimlig mening betalat sina skulder många gånger om, inte minst därför att USA höjde räntan så chockartat. U-länderna har betalat mer än vad som är rimligt på sin skuld. Det här har faktiskt SIDA i ett brev till regeringen klargjort väldigt tydligt, och det skulle vara intressant att höra biståndsministern kommentera SI DA:s brev med förslag till skuldlättnader. Jag tycker att det finns många konstruktiva förslag där. I stället går vi nu in för Världsbankens och Valutafondens strukturanpassningsprogram som den bästa lösningen för att höja levnadsnivån i u-länderna. Man talar om detta som en nödvändig men smärtsam väg. Ibland brukar det sägas mot oss som inte tycker om Världsbankens och Valutafondens strukturanpassningsprogram att vi inte inser att det behövs en strukturanpassning och en förändring i länderna. Självfallet gör vi det. Precis som u-länderna samfällt är eniga om att de behöver förändras — dessa länder är i kris och behöver ändra sin struktur — tycker naturligtvis också centerpartiet att det är viktigt att det blir en förändring, men enligt vilken modell? Den neoklassiska makroekonomiska teorin, som nu är förhärskande, är oerhört teoretisk och är inte särskilt nyttig för Sverige heller, tror jag. För uländerna blir den en ren katastrof. Där betyder den att barnen dör. Smärtsamt, säger Lena Hjelm-Wallén. Men hur kan vi över huvud taget godkänna att något enda barn dör, därför att man skall betjäna bankerna i de rika länderna? Det måste finnas andra sätt att ändra strukturerna än att det skall drabba de fattiga. ”Plåsterlösningarna” är inte heller bra. När man gått in med en felaktig omvandling av den ekonomiska strukturen och märker hur fruktansvärt detta slår mot de fattiga, då först skall Sverige komma in med plåster på såren och socialhjälp! Det kan inte vara det rätta. Vi måste självfallet se till att vi hjälper u-länderna att ta sitt öde i egna händer, att förvandla sin ekonomi och sin struktur på ett sätt som passar dem. Här finns det många förslag. FN:s kommission för Afrika har ett förslag, där man hårt kritiserar Världsbanken och Valutafonden. UNICEF har utmärkta förslag i sin ”Utveckling med mänskligt ansikte”. Och när den biståndspolitiska utredningen var i New York nyligen och hade tillfälle att tala med en av författarna där, Richard Jolly, fick vi helt klart för oss att man fortfarande är mycket kritisk till Valutafondens och Världsbankens strukturanpassningsmodell, eftersom den är för snävt makroekonomiskt inriktad. En s.k. NGO-grupp av enskilda organisationer i hela världen — de starkaste organisationerna där är nog världens alla kristna kyrkor — har riktat en oerhört skarp anklagelse mot Världsbankens och Valutafondens strukturanpassningsprogram. Världsbanken har svarat mycket sårat och menar att organisationerna är elaka mot den, men jag kan inte se i svaret att Världsbanken har kunnat bemöta den mycket allvarliga kritiken från organisationer som på fältet har sett hur strukturanpassningsprogramet i själva verket fungerar och hur det drabbar de svaga. Jag kan inte se annat än att Sveriges biståndspolitik har glidit från en humanistisk, social, ekologisk inriktning till en hårt makroekonomisk sådan, och det tycker jag är ytterst tragiskt. På det sättet går vi emot våra biståndspolitiska mål. Det är inte alls ett sätt att utveckla resurser när man tittar på BNP och tittar på siffrorna. Det är inte ett sätt att förstärka demokratin när man gör det svårare för ledningarna, därför att de måste gå emot sin egen befolkning och föreslå smärtsamma förändringar för dem som redan har det svårt. Det är inte ett sätt att förbättra miljön när man måste tvinga ut de fattiga på ännu magrare jordar, därför att exportgrödorna skall ha de bästa jordarna för att exporten skall kunna ge inkomster att betala skulderna med. Det är inte möjligt för u-länder att bli självständiga ekonomiska enheter och skapa politisk självständighet, när de fortfarande skall vara bundna vid de gamla koloniala handelsmönstren. Vi måste ompröva detta, och jag tycker att biståndspolitiska utredningen, som vi har föreslagit, är bäst skickad att göra det. Jag hoppas också att regeringen innan dess vill ta sitt förnuft till fånga och inte följa den för dagen förhärskande väldigt farliga och snäva monetaristiska ekonomiska teorin.
Herr talman! Birgitta Hambraeus frågade vad jag anser om SIDAS skrivelse beträffande u-ländernas skulder. Jag har redan nämnt om den. Den var ett av underlagen när jag sammanställde de sju punkter för konstruktiva skuldåtgärder som jag tog upp i mitt FN-tal förra veckan. Jag vill också protestera mot vad Birgitta Hambraeus säger om att Sverige deltar i anpassningsprogram som dödar barn. Vad är det för sätt att argumentera? Vi deltar i anpassningsprogram som länderna själva har utarbetat, därför att de såsom andra länder och regeringar är tvingade att få i gång sin ekonomi. Får man inte ordning i sin ekonomi, riskerar man inte bara nationens överlevnad utan också barnens möjligheter att överleva.
Herr talman! Först vill jag instämma i Birgitta Hambraeus anförande. Jag tycker att hon tryckte på många ömma punkter som vi tidigare haft uppe i debatten och som vi tycker är viktiga. Sedan skall jag underlätta för kammarkansliet genom att dra tillbaka mitt yrkande om bifall till motion U222, yrkande 2. Jag gör det inte därför att jag ändrat uppfattning om att Sverige bör lämna Världsbanken utan just därför att det är formellt krångligt för kammaren att ta upp yrkandet så som det är ställt. Vi avstår alltså från det yrkandet i nuläget och fortsätter att driva frågan.
Herr talman! Jag skall med stort intresse studera talet som biståndsministern höll alldeles nyligen och som jag inte har sett. Jag hoppas att det innebär att Sverige därmed går tillbaka till sin mer humanistiska inställning när det gäller inriktningen av biståndet. Sedan vill jag ändå säga — tyvärr, statsrådet — att konsekvenserna av strukturanpassningsprogrammen blir att barn dör. Karin Söder har tidigare i debatten klart visat med statistik hur barnadödligheten har ökat. Statsrådet säger att om man inte har ordning på sin ekonomi, kan man inte åstadkomma någon förbättring. Då beror det alldeles på vad man menar med ordning på ekonomin. Det beror på vilka teoretiska modeller man använder. Jag är inte så säker på att bytesbalans, BNP-tillväxt och de teoretiska modeller som nu har fått någon sorts överhöghet är det som först skall främjas, om man vill att barnens välfärd skall främjas.
Herr talman! Jag talar inte om teoretiska modeller, utan jag talar om att länderna genom sin strukturanpassningspolitik exempelvis skall ge bönderna sådana priser för jordbruksprodukter att de kan producera också ett överskott, vilket de i dag hindras från att göra. Jag talar om en vettig prispolitik, ett slut på en orealistisk byråkrati och centralstyrning. Det är anpassningspolitik och en sådan genomförs nu i många länder. Jag förstår inte varför vi inte skulle kunna stödja detta.
Herr talman! Vi talar om så många saker samtidigt. Det är självklart att en del saker görs som inte är så dåliga. Men konsekvenserna av strukturanpassningsprogrammen har blivit negativa för de fattiga. Statsrådet har själv talat om den smärtsamma omprövningen. Jag skulle vilja se en smärtsam omprövning för de rika människorna i de fattiga länderna. De brukar gå ganska fria när det gäller att ompröva. Om jag vore ensam om att kritisera Världsbanken, skulle jag onekligen vara ute på hal is, men jag har bakom mig UNICEF, Kyrkornas världsråd, Vatikanens biståndsorganisation och åtskilliga organisationer i hela världen som står bakom NGO-gruppen. Vidare har jag bakom mig UNCTAD, där man nu är bekymrad över att Sverige drar ner sitt bistånd till UNCTADs projekt. Det är som om vi har glömt bort att det behövs en ny ekonomisk världsordning, som är rättfärdig och som inte gynnar bara de rika länderna.

Herr talman! Jag vill kommentera den del av detta betänkande som behandlar det multilaterala biståndet. Av den totala höjning som detta års bi ståndsbudget innebär, är det en fjärdedel som ligger på denna del av anslaget. Detta innebär bl.a. att vi kommer att späda på IDA, som är den del av Världsbanken som beviljar mjuka krediter, dvs. billiga lån till medlemsländerna. Vi kommer också att kunna fördela mer pengar till UNDP, FN:s utvecklingsorgan och som är en paraplyorganisation, som behöver en stark resursbas för att kunna utföra sina uppgifter utan att biståndet splittras upp alltför mycket. Det har nämnts att UNICEF framöver kommer att få större uppgifter. Det var Karin Söder som talade om vad barnkonventionens beslut innebär. Man håller nu på att ratificera barnkonventionen i medlemsländerna. Det är alldeles uppenbart att detta kommer att ställa ökade krav på UNICEFs insatser i världen. Därför ökar vi också anslaget till UNICEF med 50 milj.kr.. Jag kan också nämna att flyktinginsatserna via flyktingkommissarien och de palestinska flyktingarna kommer att ges ökat stöd. Dessutom blir det mer pengar till livsmedelsbistånd och jordbruksutveckling. Det har tidigare nämnts här i dag att folkpartiet intar en mer generös hållning. Detta är tillräckligt kommenterat och jag kommer inte att ytterligare behandla den frågan. Det kan naturligtvis noteras att det faktiskt är samma form av insatser som utskottsmajoriteten prioriterar, nämligen UNDP, UNI CEF och flyktingverksamheten. Också miljöbiståndet har tidigare berörts. När det gäller det multilaterala stödet är det viktigt att det finns administrativ kapacitet att kanalisera biståndet. Vi har efter en avvägning gjort den bedömningen att man just nu inte kan ta emot mera. Däremot skall miljöinsatser självfallet integreras i samtliga FN-program. De påpekanden som tidigare här har gjorts vill jag gärna understryka. Det största miljöhotet är naturligtvis fattigdomen i världen. Därför måste arbetet med att bekämpa fattigdomen vara det primära för att skapa en hållbar miljö. Jag kommer då in på den diskussion som tidigare har förts och som handlar om Världsbankens och Valutafondens åtaganden. Det har varit mycket svepande formuleringar i debatten från vpk, miljöpartiet och nu senast även från Birgitta Hambraeus. Jag vill understryka att den kritik som har framförts mot banken och mot fonden har varit berättigad och mycket viktig. Kritiken har lett till att banken och fonden har ändrat sin politik. Numera tas de sociala hänsyn som efterlystes i debatten. Denna kritik har framförts av UNICEF, NGO och framför allt av våra representanter i banken och fonden, dvs. de nordiska exekutivdirektörerna. De har gjort ett mycket gott arbete. Det är alldeles uppenbart att denna kritik har påverkat bankens och fondens policy. De program som nu genomförs ser annorlunda ut än de tidigare. Den historiska beskrivning som tidigare har getts har vi kanske litet olika syn på. Jag menar att u-länderna under 60 och 70-talen befann sig i ett expansivt skede. Det fanns en tillväxt och det förekom också investeringar som möjliggjorde denna tillväxt. Vi vet att man fick billiga lån. Det är inte fel att låna, men man kan inte låna jämt. Det betyder att man blir speciellt utsatt för ekonomiska chocker när de uppstår, vilket var vad som hände på 80-talet när världshandeln minskade och råvarupriserna föll. Det betydde att u-län dernas tillgångar inte längre betalade sig på samma sätt. Inkomsterna räckte naturligtvis inte till att betala skulderna. I detta läge var också de reglerade ekonomierna ett starkt hinder för en sund ekonomisk utveckling. Man hade byggt fast sig i en expansiv ekonomisk politik med mycket höga statliga subventioner och det fanns inte täckning för detta. Lena Hjelm-Wallén påpekade och underströk med kraft att man kommit fram till att de ekonomiska programmen nu genomförs med berörda länder. Det är viktigt att konstatera, tycker jag. Det går till så att banken och representanter för de berörda länderna tillsammans sätter sig ner och gör en ekonomisk analys. Tidigare var det säkert så att många länder saknade kompetenta ekonomer som själva kunde göra dessa bedömningar. Där har UNDP gått in och satsat resurser för att skola in ekonomer så att inte förhållandet skall bli ojämlikt när man gör denna analys av ett lands ekonomi. Man fastställer målet och ett åtgärdsprogram. Målet är naturligtvis att landet skall nå en högre tillväxt. De principer man använder sig av är makroekonomiska. Detta är man alltså överens om. Även starka kritiker, UNI CEF, många av NGOs ledamöter och vi från Norden förespråkar naturligtvis ett makroekonomiskt synsätt. Det betyder att man måste avreglera, få stabila växelkurser och att man måste få ned inflationen. Det måste naturligtvis också vara en långsiktighet i dessa program, vilket var bristen i det tidigare skedet då Världsbanken agerade hårdhänt, för det måste vi medge att den gjorde. Tre debattörer har här i dag sagt att dessa program leder till att barn dör i världen. Detta är enligt min mening ett fruktansvärt påstående. Man kan fundera kring vad som skulle hända om man inte genomför de här programmen. Det skulle naturligtvis innebära ett fritt fall för dessa länders ekonomier. När man sätter in ett strukturanpassningsprogram betyder det att ekonomin fortsätter att falla någon tid. Men därefter vänder kurvan uppåt. Det är alltså inga snabba resultat man får. Det är otroligt viktigt att ha långsiktighet med i den här bedömningen. Jag menar att centern, vpk och miljöpartiet bygger sina reservationer och sin argumentering på gammal information. Jag tycker att ni kunde ha tagit reda på hur situationen ser ut i dag. De synpunkter ni framför saknar faktiskt aktualitet. Det är en mycket ensidig och kategorisk inställning som har framförts här och den saknar trovärdighet. Det har skrivits en hel del bra uppsatser kring de här frågorna. Vi riksdagsledamöter får tidskriften Ekonomisk Debatt. Jag kan rekommendera det senaste numret, där ekonomer från Göteborgs universitet och från Handelshögskolan i Stockholm redovisar just effekterna av anpassningsprogrammen. Man måste också vara på det klara med att vi lever i ett ömsesidigt beroende. Det finns ingen nation som kan existera som en isolerad ö i världen i dag. Det handlar naturligtvis om att eliminera handelshinder. Det skall vi arbeta för att göra. Resultatet av detta måste bli att investeringar kommer i gång, att vi inte får ett utflöde av kapital, utan ett inflöde av kapital till de fattiga länderna. Det kan åstadkommas genom att biståndet ökar. Det är en modell. ket det tidigare har refererats till, finns ett uttalande om att länderna måste leva upp till utbetalningsmålet 0,7 90. I generalförsamlingens deklaration finns också en intressant passus, som Karl-Göran Biörsmark berörde tidigare i dag, om bindningar av kapital och resurser som finns i många u-länders militära budgetar. Det gäller framför allt i Afrika, i staterna söder om Sahara. De resurserna måste lösas upp och de måste användas på ett sundare sätt. Det finns alltså med i deklarationen från FN:s extra generalförsamling. På olika sätt måste man naturligtvis stimulera att kapital investeras i u-länderna. Jag tyckte att Bertil Måbrink hade en relevant fråga. Han undrade om attityden i banken har förändrats under de senaste åren. Det menar jag att den har. Bl.a. tar man nu miljöhänsyn. Alla projekt som banken är inblandad i måste granskas med hänsyn till vilka miljökonsekvenser de får. Man har anställt mycket kompetent personal som har ekologiska kunskaper. När det gäller miljöfrågorna har banken också tagit initiativ till det som kallas för en ny miljöfacilitet, som skulle innebära att medlemsländerna satsar en miljard US dollar för att tillsammans globalt försöka gå in och lösa miljöproblem. Jag tycker också att bankens attityd och policy har förändrats på så sätt att man numera lyssnar på NGO. Det har nämnts tidigare att det finns ett NGO-råd kopplat till bankens verksamhet. Man har också tagit in kvinnor och kvinnoaspekter i de projekt som man finansierar. På samma sätt som miljön skall integreras i alla projekt skall också kvinnofrågan och kvinnobiståndet alltid beaktas. Det mest intressanta, när vi talar om Afrika, är kanske bankens initiativ till det som kallas för Global Coalition for Africa, vilket betyder att man vill initiera ett helt nytt forum där biståndsinsatserna för Afrika samlas. Jag vill yrka avslag på samtliga reservationer som berör C 1-anslaget.
Herr talman! Just nu är resursflödet från i-länderna till u-länderna negativt, som utskottet uttrycker det. Det innebär alltså att u-länderna betalar mer till i-länderna än vad i länderna betalar till u-länderna. Kristina Svensson och även statsrådet sade förut att u-länderna själva går med på strukturanpassningsprogrammen. Men jag tror att vi allihop är på det klara med att det är under mycket starka påtryckningar. Enda möjligheten de har att få låna på fördelaktiga villkor från Världsbanken, IDA, är att de går med på sådana program. Jag är inte säker på att de kommer att få större klarhet när de nu skall utbildas i de makroekonomiska teorierna. Den makroekonomiska teori som just nu är på modet kommer säkert att så småningom framstå som cynisk och ofullständig i sin begränsning, i sin oerhörda brist på koppling till den konkreta verkligheten. Tillväxt, ja. Resurstillväxt, en utveckling som skapar mer resurser. Men den som beskrivs i en BNP-ökning behöver ingalunda innebära att mer resurser har skapats. Jag har också läst Ekonomisk Debatt, och jag var mycket bekymrad över de utredningar som genom sin makroekonomiska teori visar att man bara har tittat på vissa teoretiska aspekter. Även där var man mycket tveksam till om strukturanpassningsprogrammen verkligen hade varit några lyckade satsningar. Nu vill jag gärna hoppas att Kristina Svensson har rätt och att Världsbanken och IMF håller på att ta intryck. Jag är bara bekymrad över den brist på kunskap om ekologi som finns hos dem som beslutar över medlen. Man har knutit många människor till sig, de finansierias av speciella fonder, men är deras inflytande så starkt som man skulle önska? Vi har, både Kristina Svensson och jag, hört UNICEFSs Richard Jolly i FN säga att han tror att det är mest prat och väldigt litet handling än så länge. Men låt oss hoppas och fortsätta att trycka på och låt oss verkligen se till att de svenskar som arbetar i Världsbanken och Valutafonden har andra ekonomiska kunskaper än de i dag förhärskande makroekonomiska. Det kommer t.ex. en internationell konferens i vilken E. Odum skall delta och där man skall ta upp resursekologi. Det är en mycket lovande konferens som Världsbanken ordnar, men det är ett långt steg innan det är den sortens ekonomer som sitter i beslutsfattande ställning och verkligen ser till att pengarna styrs åt rätt håll. Det är också riktigt att u-länderna var på väg mot en god utveckling. Men den mättes inte främst i tillväxt, utan den mättes t.ex. i alfabetisering, i sjukvård, i ordnade förhållanden. Det är där jag tror att vi har de mått som är relevanta för u-ländernas utveckling.

Herr talman! Bakgrunden är ju att folkpartiet också har en vidare ram. Vi håller oss till beslutet om enprocentsmålet, och vi fördelar det på de olika anslagsposterna. Detta tillåter oss faktiskt inte just nu att öka de multilaterala bidragen, som Charlotte Branting nu talar om. Vi har emellertid en beredskap för detta. Vi utreder dessutom just nu det multilaterala biståndet och befinner oss mitt uppe i det arbetet. För dagen kan jag inte säga vad det kommer ut av det arbetet. Det är riktigt att jag i mitt anförande inte hann ta upp frågan om det kvinnoinriktade biståndet. Vad Charlotte Branting framför allt talar om är en ökning av den administrativa personalen inom SIDA. Ett enigt utskott har föreslagit ytterligare 10 milj.kr. för administrativa insatser inom SIDA. Dessa pengar kommer naturligtvis så småningom att fördelas. Jag hoppas verkligen att det kommer att innebära att man får förstärkningar även när det gäller kvinnoinsatser. Det måste ändå vara huvudlinjen att integrera kvinnobiståndet i allt biståndsarbete. Jag tror att det är mycket viktigt att man har den inställningen till detta bistånd. Vi vet att det bistånd som når kvinnorna verkligen ger effekt. Det är därför viktigt att vi arbetar efter den linjen och inte bara har speciellt kvinnoinriktade projekt. Kvinnobiståndet skall hela tiden finnas med i samtliga projekt. Till Birgitta Hambraeus vill jag säga att u-länderna ju själva väljer att gå in i strukturprogrammen. Jag bara konstaterar detta.

Herr talman! Kristina Svensson upprepar att u-länderna själva går in för strukturanpassningsprogrammen. Men jag undrar om inte Kristina Svensson också håller med mig om att deras position är svag och att de faktiskt befinner sig i en utpressningssituation med hänsyn till den stora skuldsättning de befinner sig i och på grund av att de har svårt att få andra ekonomiska resurser. Enligt tillgänglig statistik står kvinnorna för 80 20 av försörjningen till ulandsfamiljerna. Detta arbete ligger i stor utsträckning utanför den ekonomi som registreras i statistiken. Man kan alltså säga att dessa strukturanpassningsprogram, som enbart tar sikte på det som registreras, passar osedvanligt dåligt i en ekonomi som i så stor utsträckning bygger på självförsörjning och informell ekonomi. Kvinnornas situation blir definitivt inte bättre av strukturanpassningsprogrammen, såsom dessa i dag är upplagda. Men låt oss tillsammans arbeta för att få in en annan sorts sakkunskap i Världsbanken och i IMF, så att världssamfundets ekonomiska resurser kan användas till en verkligt konstruktiv uppbyggnad, där det aldrig någonsin får bli smärtsamt för de fattigaste när förändringarna sker.
Herr talman! Får jag först ta upp frågan om kvinnobiståndet. Biståndsministern skall ju tillsätta en särskild utredare för att se över detta bistånd. Jag föreställer mig att det måste ligga inom detta mandat att även ta upp frågan om bemanningen på biståndskontoren och handläggningen av dessa frågor. När det gäller konsekvenserna för kvinnorna av strukturprogrammen får vi komma ihåg att det är inom jordbrukssektorn som man har fått en större lönsamhet. Man betalar numera för jordbruksproduktionen, och vi vet att det i u-länderna är kvinnor som i mycket stor utsträckning sköter jordbruket. På det sättet kommer detta även kvinnorna till del.